Herr talman! Anders Högmarks inlägg var en klar illustration av var skiljelinjen går mellan en socialdemokratisk och en moderat uppfattning om arbetsförmedlingen och dess uppgifter. Det fanns en tid — jag har själv erfarenhet av den — då man på arbetsförmedlingen endast kunde svara ja eller nej på en arbetssökandes fråga om det fanns något jobb. Något alternativ hade man inte. Steg för steg har vi, med arbetarrörelsen som pådrivare, fört fram förslag om en utbyggnad av de arbetsmarknadspolitiska medlen, som en enig riksdag har antagit. Det har vi gjort att två skäl. För det första är det ur samhällsekonomisk synpunkt viktigt med en rörlighet och att människorna kommer i arbete — det bekräftade också Anders Högmark. För det andra är det befrämjande för individen att ha ett arbete. Det utvecklar ju individen. Resultatet av detta blir en samhällsekonomisk vinst. Vi införde t.ex. den obligatoriska platsförmedlingen, för att nämna en sak. Då hade bl.a. moderata samlingspartiet en annan uppfattning. Vi gjorde det därför att vi ansåg att hela utbudet av arbetstillfällen skulle ställas till de arbetssökandes förfogande. Anders Högmark säger att vi kan prioritera och rationalisera. Min fråga till Anders Högmark blir: Vad skall vi prioritera och var skall vi rationalisera? Det är många tjänstemän och ansvariga inom arbetsmarknadsverket som har ställt sig den frågan. Är det de handikappade, kvinnorna eller de som i övrigt har svårigheter på arbetsmarknaden som skall drabbas av en rationalisering? Skall vi bara ägna oss åt de friska, starka och väletablerade? Till sist vill jag säga att beredskapsarbetena på sin tid tillkom som ett komplement till arbetsmarknadspolitiken. De hade bl.a. till syfte att göra samhällena mera lokaliseringsvänliga. De fick en utbyggnad och anpassning med hänsyn till kravet att de skulle tillgodose olika yrkesgrupper och minska de hinder som fanns för många människor på arbetsmarknaden. Det gäller ju här att få tid för att klara denna planering, för att kunna sätta in beredskapsarbetena i rätt tid och i rätt ögonblick. Det är det vi har krävt i våra motioner — något som Anders Högmark och moderaterna tydligen inte kan acceptera.
Herr talman! Anders Högmark talade vackert om nödvändigheten av en ökad geografisk rörlighet och hänvisade till den moderata reservationen 7. Det är för resten den enda åtgärd på arbetsmarknadspolitikens område där moderaterna vill plussa på. Enligt vår uppfattning är det fel att man från samhällets sida stimulerar till ökad geografisk flyttning, vilket man gör om man ställer sig bakom det moderata kravet. Riksdagen fattade ju förra året beslut om att starthjälpsbidragen skulle höjas och dessutom göras skattefria. En ökad geografisk rörlighet löser inga problem, som vi ser det. Det innebär bara att man flyttar problemen. Det är viktigare att försöka styra arbetstillfällena dit där människorna finns. Från våra utgångspunkter är det inte den geografiska rörligheten som är avgörande för om vi skall få en utveckling i den riktningen som Anders Högmark redogjorde för, utan vi tror att det är viktigare och mer angeläget att se till att arbetstillfällen skapas där människorna finns.
Herr talman! Jag tror inte, Arne Fransson, att geografisk rörlighet är något allena saliggörande. Men det är inga tvivel om att den är en nödvändig ingrediens i en rörlig och funktionell arbetsmarknad. Det borde vara rimligt att tänka sig att de människor som påtvingas nackdelarna och uppoffringarna av att flytta — med allt vad det innebär, inte minst i fråga om ekonomiska uppoffringar — också får en rimlig kompensation från statsmakterna. Därför tycker vi att det finns all anledning att göra markeringar på detta område och skapa bättre förutsättningar för denna grupp, som oftast tillhör de mest utsatta på arbetsmarknaden och som inte sällan får flytta långa sträckor. Att den berörda reservationen upptar det enda förslaget från moderaterna att höja ett belopp på detta område är inget argument för att det skulle vara obefogat att göra en uppjustering. Snarare är det så att vi har valt att reservera oss på punkter som är väsentliga. När man läser övriga reservationer i betänkandet undrar man om reserverandet i sig kan vara ett självändamål. Man får åtminstone den uppfattningen när man studerar antalet socialdemokratiska reservationer. Jag vill säga till Erik Johansson att han, som gammal arbetsförmedlare, med god insikt i hur det har varit tidigare, rimligtvis borde ha gjort vissa iakttagelser när det gäller hur stor del av verkets totala resurser som förr i tiden ägnades åt arbetsförmedling och hur mycket av resurserna som i dag används till detta. Jag vill ställa frågan till Erik Johansson: I ett sådant ansträngt läge som vi har i dag, där förmågan att förmedla ett arbete till en platssökande måste sättas i förgrunden, finns det då inte anledning att tänka sig att AMS med sina 10 000 tjänster skulle kunna göra vissa omprioriteringar? Alla andra verk, organisationer och företag tvingas att prioritera det man anser vara mest viktigt. Jag vill också fråga: Är inte uppgiften att ge den arbetssökande ett arbete den mest väsentliga uppgiften för platsförmedlingen, för länsarbetsnämnderna, för AMS? Har jag fel på den punkten, tycker jag att det vore intressant om Erik Johansson kunde utveckla frågan och tala om vilka andra, mer prioriterade arbetsuppgifter som platsförmedlingarna har i dag och som alltså går före uppgiften att ge arbetssökande ungdomar, kvinnor m.fl. arbete.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att detta är en mycket väsentlig fråga för moderata samlingspartiet —i annat fall hade man självfallet inte reserverat sig. Enligt min uppfattning så skulle en ökad geografisk rörlighet leda till stora problem, både för människorna och för de orter dessa människor lever och vistas i, och den löser inte de problem som Anders Högmark avser. Man skapar i stället andra problem när man genom samhällets försorg stimulerar människor att flytta. Men jag är medveten om att moderata samlingspartiet har en annan uppfattning i dessa frågor och sätter den geografiska rörligheten genom flyttning av människor framför åtgärder för att i stället styra sysselsättningstillfällena just till de områden och orter där människorna bor och vistas.
Herr talman! Anders Högmark frågar mig: Vad skall man omprioritera, och hur skall man disponera tjänsterna? Ja, men det är ju ändå på det sättet, Anders Högmark, att arbetsmarknadsverket, länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingarna blir vad vi gör dem till genom förslag och beslut här i riksdagen. Då är frågan, som redan har sagts här: Skall vi prioritera de friska och starka och låta de svaga grupperna stå efter, skall vi låta ungdomarna stå efter och skall vi medverka i rörlighetsbefrämjande åtgärder? I ett tidigare inlägg sade Anders Högmark att vi exempelvis kan köpa utbildningen. Är det då inte viktigt att vi har en sammanhållning, där samhällsintressena får utgöra ett inslag i arbetsmarknadspolitiken när det gäller sådan verksamhet där utbildning ingår, de rörlighetsstimulerande medlen och arbetsförmedlingen? När vi har fått beslut om en övergång till obligatorisk arbetsförmedling finns det inga andra vägar än en förstärkning av arbetsförmedlingens tjänster. Det centrala verket, arbetsmarknadsverket, har i skrivelser och på annat sätt gjort framställningar och påmint om behovet av detta. Jag för egen del och vi i vår grupp är helt på det klara med detta. Det länder såväl samhället som den enskilda människan till godo, både från individens trivselsynpunkt och från samhällsekonomiska synpunkter.
Herr talman! Till Arne Fransson vill jag först säga att det knappast är fråga om att med 3 000 kr. locka människor att flytta. Människor stimuleras inte att söka sig nya arbeten av dessa 3 000 eller 3 500 kr. Det är bara en ringa kompensation för den uppoffring, både ekonomiskt och på annat sätt, som dessa familjer tvingas utsätta sig för. Jag har mycket svårt att tänka mig att en familj 1982 skall känna sig lockad att flytta för att man ställs i utsikt 6 000 eller 7 000 kr., utan det är, som sagt, en liten, ringa kompensation till de kanske allra svagaste på arbetsmarknaden som aktivt söker sig bort, till ett nytt jobb. Jag ställde frågan till Erik Johansson därför att jag utgick från att han har en viss insikt i de här förhållandena, och dessutom en viss kompetens som kanske andra inte har. Får jag tolka det så, att inom arbetsmarknadsverket, med ca 10 000 anställda, har man i dag gjort en optimal fördelning av resurserna — man kan alltså inte tänka sig att flytta ett hundratal personer över landet från mer administrativt, utredande, planerande arbete till den direkt verkställande, platsförmedlande verksamheten? Det är i så fall imponerande, att ett verk med så många anställda har lyckats uppnå det som i stort sett ingen annan har uppnått, nämligen denna totala optimering. Jag tror nämligen — på den punkten delar nog Erik Johansson min uppfattning — att det är den i särklass mest angelägna uppgiften för arbetsmarknadsverket på alla nivåer att förmedla arbeten — inte i första hand till de unga och starka utan till de människor som behöver arbete, oavsett om de är unga eller gamla, män eller kvinnor, med eller utan handikapp. Mot den bakgrunden tror jag att platsförmedlingen bör förstärkas. Litet mindre av planering, utredande och organiserande kanske skulle behövas. Det finns en tendens — det har flera rapporter visat — att förvaltningen, inte minst den offentliga förvaltningen, ägnar sig mer och mer åt att administrera sin egen interna verksamhet och mindre och mindre åt att betjäna den allmänhet som politikerna har satt dem att betjäna. Det är en oroande utveckling, och den vänder vi oss i moderata samlingspartiet mot.

Herr talman! Det är många före mig här i dag som talat om de höga arbetslöshetssiffrorna. Det är kvinnorna som i hög grad drabbas. Det är speciellt de mycket unga och de äldre eller medelålders kvinnorna som kommer i kläm. Det har alltid varit så, och det är speciellt märkbart nu när arbetslösheten drabbar även andra grupper. I dagarna har jämställdhetskommittén presenterat betänkandet Förvärvsarbete och föräldraskap. Där konstateras bland mycket annat om kvinnornas situation i samhället, att från samhällets synpunkt är det ekonomiskt oförsvarligt att inte ta till vara den tillgång som kvinnornas begåvning utgör för arbetsliv och samhälle. Kommittén understryker vidare att utvecklingen mot en rättvisare fördelning av arbetstillfällen mellan kvinnor och män måste drivas aktivt också i en stagnerande ekonomi. Även i ett svårt arbetsmarknadsläge måste sysselsättningspolitikens mål vara en rättvis fördelning av arbete mellan kvinnor och män. Enligt ett tidigare betänkande från jämställdhetskommittén, Kvinnors arbete, var 65 96 av kvinnorna i åldern 50-59 år förvärvsarbetande. Bearbetning av ATP-statistiken visar dock att 30 26 av sådana kvinnor i åldern 50-64 år inte har förvärvsarbetat i sådan omfattning under åren 1960-1976 att de tjänat in ATP-poäng. Vi vet att kvinnor i större omfattning kommit ut på arbetsmarknaden under senare tid, inte minst beroende på utbyggnaden av den offentliga sektorn. Men vi vet också att de till allra största delen gått ut till ett deltidsarbete. Det är många orsaker till detta, men inte sällan beror det på en otillräcklig utbildning i kombination med liten eller ingen erfarenhet av arbetslivet. Detta gör att kvinnor, speciellt äldre och medelålders, inte får eller vågar ta ett heltidsarbete. De känner sig otillräckliga. Detta är också skälet till att så många av dessa fortfarande står utanför arbetsmarknaden, trots att de önskar ett arbete. Vi har inte varit särskilt uppfinningsrika när det gäller att hitta idéer och lösningar för att stimulera och hjälpa dessa kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden till ett arbete som de vill ha och kan försörja sig på. Vissa försök har dock gjorts, bl.a. genom sysselsättningsutredningens initiativ. Utredningen bedrev tillsammans med AMS och SÖ en försöksverksamhet i Gävleborgs län under tiden oktober 1976 — april 1977. Resultaten av försöken visade att antalet kvinnor i arbetsmarknadsutbildning i det närmaste fördubblades under undersökningsperioden i förhållande till motsvarande period året före. Vi socialdemokrater har därför i en motion även till årets riksmöte upprepat kravet på särskilda utbildningsinsatser för dessa kvinnor, men precis som tidigare år avstyrker utskottsmajoriteten vårt förslag. Motiveringen är att AMS skulle vara oförhindrad att starta sådan verksamhet. Men vi vet ju att så inte har skett, och skälet är att AMS behöver förstärkning av arbetsförmedlingen för att klara denna uppgift. Det har vi också föreslagit att man skall få. Jag började med att redogöra för jämställdhetskommitténs uppfattning att äldre och medelålders kvinnor behöver speciella insatser för att komma ut på arbetsmarknaden. I kommittén är vi politiskt överens. Varför är då majoriteten i utskottet så okänslig för de här kvinnornas problem? Vilka andra förslag har ni att komma med? Vårt förslag att omgående återuppta den s.k. BAMU-verksamheten tenderar att bli en följetong, eftersom majoriteten envisas med att avslå även detta förslag år efter år. BAMU innebar att bidrag utgick till lönekostnaderna för beredskapsarbetare i statlig och kommunal förvaltning vilka tillfälligt ersatte ordinarie personal som deltog i yrkesutbildning. Det var en utmärkt stödform och gjorde att många kvinnor fick chans till arbetslivserfarenhet och flera också till fortsatt arbete. Vidare föreslår vi att man prövar möjligheterna att utvidga verksamheten till att gälla även den privata sektorn. Datorn kommer mer och mer till användning, inte minst inom kontorsoch serviceyrken. Vi föreslår därför att man skall pröva att låta BAMU omfatta även datautbildning inom dessa yrken. Arbetslösheten bland invandrare är särskilt oroande. Dessa har ofta en svag ställning på arbetsmarknaden och träffas nu hårt av nedgången inom industrin. Statistiken visar att arbetslöshetsperioderna är längre för invandrare. Att vara arbetslös är ett hårt slag för alla människor, men det är speciellt besvärande om man är invandrare med bristande kunskaper i svenska. Dessa människors möjligheter att söka sig ut på en bredare arbetsmarknad hämmas också när de inte har tillräckliga kunskaper i svenska. Extraordinära insatser behöver därför sättas in på svenskundervisningens område. Både i motionen och i en reservation vidareutvecklar vi våra synpunkter angående det problemet. Vi föreslår att möjligheterna till svenskundervisning inom arbetsmarknadsutbildningen vidgas under 1982, dels genom att man slopar kravet på efterföljande yrkesutbildning för anmälda arbetslösa, dels genom att man vid behov tillåter en förlängning av utbildningstiden utöver nuvarande 18 veckor. F. n. utnyttjas inte de medel som är anslagna för arbetsmarknadsutbildning. Det finns därför enligt vår mening täckning för kostnaderna. Utskottet redovisar i sin skrivning att det var ca 8 000 invandrare som år 1980 deltog i svenskundervisning inom arbetsmarknadsutbildningen, och det är positivt — men det är inte alls tillräckligt. Samma år kom det drygt 34 000 nya invandrare till Sverige, vilket visar att behovet av utbildning i svenska är betydligt större än den utbildning som bedrivs i dag. Dessutom vet vi att svenskundervisningen på arbetsplatserna nu i det närmaste upphört, vilket gör situationen ännu sämre. Utskottet hänvisar till ett nyligen avlämnat betänkande om svenskundervisning för invandrare, där man föreslår en ny utbildning för invandrare. Betänkandet är f. n. föremål för remiss, och därför vill utskottsmajoriteten inte ta ställning nu. Men enligt uppgift kommer förslaget inte att gälla förrän efter den 1 juli 1983, och vårt förslag avser 1982. I vår reservation påpekar vi också att den försöksverksamhet med bl.a. svenskundervisning och preparandkurser före yrkesutbildning som har bedrivits vid några AMU-centra bör spridas till andra delar av landet där det finns behov av sådan utbildning. En grupp som är särskilt utsatt bland invandrarna är de handikappade. Årligen drabbas många, såväl svenskar som invandrare, av yrkesskador som leder till bestående arbetshandikapp. De flesta som drabbas arbetar i tunga industrioch serviceyrken, och det vanligaste arbetshandikappet är rörelsehinder, dvs. man får ont i rygg, nacke, axlar, armar e. d. De flesta kan inte fortsätta att arbeta i sina tidigare yrken utan måste finna ett annat, lättare arbete. Ju mindre betydelse i arbetet de fysiska krafterna har, desto viktigare blir utbildningen — åtminstone vad gäller förmågan att tala, läsa och skriva svenska. Invandraren med dåliga språkkunskaper hamnar i en svår situation. Det är oftast omöjligt att få ett fysiskt lättare arbete om man inte kan svenska. Detsamma gäller möjligheten till yrkesinriktad rehabilitering och omskolning genom arbetsvården. I många fall har en invandrare möjlighet att genom arbetsförmedlingen få en 18 veckor lång svenskkurs innan utredningen om lämpligt arbete påbörjas. Oftast är det här fråga om medelålders personer som på grund av svår värk måste undvika stillasittande arbete. Dessutom måste dessa personer använda starka, smärtstillande mediciner, som påverkar både minnet och koncentrationsförmågan. Förutsättningarna för språkinlärningen är således dåliga, och många avslutar svenskkursen utan nämnvärt förbättrade kunskaper. Ofta blir invandraren tvungen att avbryta den yrkesinriktade rehabiliteringen i detta skede. Mot bakgrund av det jag nu sagt finner jag det mycket beklagligt att utskottsmajoriteten inte gått med på vårt förslag, att invandrare med handikapp ges ökade möjligheter att få utbildning i svenska för att inte bli utestängda från rehabiliteringshjälp. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 11, 12, 13 och 27. Till utskottets betänkande har vi fogat ett särskilt yttrande angående länsarbetsnämndernas sammansättning. Sammansättningen av och sättet för att utse ledamöter till länsarbetsnämndena och även övriga länsnämnder har varit föremål för utredning under ett flertal år, bl.a. av länsdemokratikommittén. Till det betänkande som vi i dag behandlar finns en motion fogad som kräver att landstinget skall utse samtliga ledamöter till länsarbetsnämnden och att därmed arbetsmarknadens parter i fortsättningen skall uteslutas från direkt representation i denna nämnd. Vi vill i vårt särskilda yttrande, precis som i länsdemokratikommittén, bestämt ta avstånd från en sådan ordning som utöver andra starka skäl skulle strida mot de riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken som regeringen angav i proposition 1980/81:126.
Herr talman! När det gäller den socialdemokratiska reservationen om kvinnor och utbildning inom AMU skulle man kunna lockas till en tillspetsad fråga: Sitter jämställdheten trångt inom AMS? Eller är det faktum att man inte prioriterar utbildningen för kvinnor återigen en illustration av oförmågan att prioritera? Saken kan ju annars tolkas så att man prioriterar, men att denna utbildning faller under strecket. Då är den inte tillräckligt viktig. Eller också är detta, en aning dystert tolkat, ännu ett exempel på arbetsmarknadsstyrelsens oförmåga att prioritera bland angelägna uppgifter. Det skulle vara intressant att höra Marianne Stålbergs tolkning: Sitter jämställdheten trångt inom AMS? I så fall är det i viss mån en nyhet.

Herr talman! Det är utomordentligt enkelt att alltid kräva mer resurser. Men min fråga löd: Om man har en given resursram, bedömer då också Marianne Stålberg det så att denna verksamhet inte är tillräckligt viktig? Jag trodde att AMS kunde prioritera litet bättre. Detta illustrerar, herr talman, gång på gång att AMS under 1970-talet varit van att få mer och mer resurser, fler och fler tjänster. Det är klart att det inte är speciellt svårt att arbeta under sådana förutsättningar. Då blir allt viktigt. Då kan man prioritera allt. Men inom en given ram tvingas man faktiskt att vara litet kreativ, att sätta något före något annat. Jag kan ha en viss förståelse för att Marianne Stålberg är besviken över att AMS inte ger den kvinnliga utbildningen en högre prioritet. Jag ser det som ett utslag av att jämställdheten sitter trångt inom AMS, och jag uppfattar också Marianne Stålbergs kritik på det sättet.

Herr talman! fr.o.m. förra året har den socialdemokratiska argumentationen ofta innehållit en ny dimension när det gäller synen på regeringens ekonomiska politik och arbetsmarknadspolitik. Man anklagar regeringen för att föra en arbetslöshetsskapande politik — eller, som man uttrycker det i en av årets motioner, ”dess” — dvs. regeringens — ”politik, som medvetet går in för att ta ned sysselsättningen, skapar i stället fler svårigheter och problem.” Annat-— underförstått — vore det naturligtvis, om socialdemokraterna satt i regeringsställning. Då skulle det väl inte finnas någon arbetslöshet. Man kan ju fråga sig hur mycket lägre arbetslösheten då skulle vara. Också jag har i dag i kammaren noterat ett mildare tonfall. Det är mycket glädjande att det har varit en mildare ton i kritiken mot regeringen. I finansplanen slås fast att målet för den ekonomiska politiken är låg inflationstakt, god tillväxt, full sysselsättning, rättvis inkomstfördelning och regional balans. I finansplanen och i arbetsmarknadsdepartementets del av budgetpropositionen, som vi behandlar just nu, redovisas olika åtgärder som har vidtagits för att hävda sysselsättningen både på lång och på kort sikt. Bytesbalansoch budgetunderskotten tillsammans med omvärldens problem utgör restriktioner för vårt handlande och påverkar också effekterna av våra åtgärder. 40 å 50 26 av vår industriproduktion exporteras, medan vår utrikeshandel endast utgör 2 20 av världshandeln. Det är de förutsättningar som vi har. Strategin består av en kombination av offensiva åtgärder för att stärka den utlandskonkurrerande sektorn och återhållsamhet med offentliga utgifter och inhemsk konsumtion för att få balans i ekonomin, ökad export och därefter ökade investeringar och ökad sysselsättning. För att minska arbetslösheten har under innevarande budgetår anvisats förutom det som anslogs i budgetpropositionen 1981/82 drygt 2,5 miljarder kronor till sysselsättningsskapande åtgärder av olika slag, beredskapsarbeten, arbetsmarknadsutbildning och insatser för ungdomar. Till det kommer tidigareläggning av offentliga investeringar på ca 640 milj.kr. och stimulansåtgärder inom bostadssektorn. Arbetsmarknadsministern har dessutom aviserat ett ”byggpaket”, som presenteras under våren. Socialdemokraternas påståenden om en medveten politik för neddragning av sysselsättningen håller inte. Det kan vara intressant att se efter vad som hänt med sysselsättningen sedan 1976. Fjärde kvartalet 1976 var ungefär 1 730 000 kvinnor sysselsatta. För samma period 1982 var siffran 1928 000, dvs. en ökning med närmare 200 000. Antalet män som förvärvsarbetade hade däremot minskat med 80 000. Kvinnorna har ökat sin förvärvsandel. Allt fler kvinnor med barn under sju år förvärvsarbetar. Drygt hälften av de kvinnor som förvärvsarbetar arbetar deltid. De har fortfarande huvudansvaret för hem och barn. Det vore verkligen på tiden att också männen delade det ansvaret. De relativa arbetskraftstalen bland män i åldrarna 55-74 år har minskat, i hög grad beroende på förtidspensionering, svårigheter att få nytt jobb vid arbetslöshet eller delpensionering. När det däremot gäller kvinnorna i åldrarna 55-74 år, så har de ökat sin förvärvsandel i förhållande till 1976. 32 20 arbetar nu mot 30 96 år 1976. För männen i de högaktiva åldrarna 25-54 är sysselsättningsgraden densamma 1976 som 1981. Ungefär 95 26 av männen i de årsklasserna förvärvsarbetar. Till det kommer de satsningar som gjorts för att öka de handikappades möjligheter att få arbete. Ända fram till det här året har den totala sysselsättningen ökat. Men det är naturligtvis oroande att arbetslösheten tenderar att tillta, att antalet varsel och permitteringar växer och speciellt att ungdomsarbetslösheten ökar och att ungdomarnas arbetlöshetsperioder har blivit längre. Orsakerna till den höga ungdomsarbetslösheten kan sökas dels i att antalet ungdomar i åldern 16-24 år har ökat och beräknas fortsätta att öka med ungefär 10 000 per år fram till 1985, dels i att många tidigare ingångsjobb i arbetslivet har rationaliserats bort. Oklarheten när det gäller provanställning har säkert bidragit, och i en del fall har relativt höga lönekostnader varit hindrande. Lågkonjunkturen i omvärlden och den strukturella omvandlingen i vårt eget land bidrar också till svårigheterna för ungdomarna. Ett helt batteri av åtgärder har genomförts för att underlätta övergången mellan skolan och arbetslivet.

I slutet av februari fanns nära 5 300 ungdomar i åldern 16-17 år anmälda som arbetssökande. Det är glädjande, herr talman, att alla partier nu har accepterat och ställer sig bakom folkpartiets förslag om att ungdomarna skall erbjudas arbete, utbildning eller praktik. Nu i år har arbetsmarknadsutskottet gått ett steg längre med anledning av motioner från alla partier, utom socialdemokraterna, och begär ett åtgärdsprogram, som innebär att alla ungdomar upp till 21 års ålder kan erbjudas utbildning eller arbete i stället för arbetslöshetsunderstöd eller annat ekonomiskt stöd. Det här innebär naturligtvis ett ökat ansvar både för kommunerna, landstingen och staten när det gäller insatser för att plocka fram arbeten till ungdomarna. Det innebär ett stort ansvar också för parterna på arbetsmarknaden. Det lokala facket får inte reagera byråkratiskt och hindra att jobben inrättas. I folkpartimotionen framhålls också att det måste skapas en vilja hos alla vuxna att hjälpa till. Det räcker inte med att regeringen anvisar pengar, om inte alla — den enskilda arbetstagaren, facket, arbetsgivaren — enas i en gemensam strävan att lösa problemen. Det är oerhört viktigt att unga människor får arbetslivserfarenhet, får känna att de behövs. Därför måste vi gå ett steg vidare. Socialdemokraterna föreslår i sin motion att yrkesintroduktionen skall avskaffas. De har också reserverat sig till förmån för det. Det är ett märkligt förslag. I en situation när alla insatser behövs, när det är viktigt med flexibilitet för att ge ungdomar yrkeserfarenhet, när det visat sig att yrkesintroduktionen fungerat mycket väl för ungdomarna mellan 16 och 17 år, anser socialdemokraterna att denna möjlighet till arbetslivserfarenhet skall tas bort. Ungdomsplatserna är ju dels ett komplement, dels en möjlighet till vidareutbildning efter yrkesintroduktionen och skulle vid behov kunna användas också för ungdomar över 18 år. Det är ju väl att socialdemokraterna har insett att yrkesintroduktionen behövs under en övergångstid i alla fall, men jag skulle vilja fråga Marianne Stålberg: Vad är den egentliga orsaken till att ni föreslår att yrkesintroduktionen skall tas bort? Jag skulle sedan vilja säga några ord om riksyrkesskolan i Hedenäset. AMS har ju beslutat att avveckla de s.k. riksyrkesskolorna. Vi säger i utskottsbetänkandet att vi har samma principiella inställning. Men när det gäller skolan i Hedenäset, som har en stor andel elever i åldrarna 16-17 år från hela landet, därav många med sociala problem, hyser utskottet förståelse för de socialdemokratiska motionärernas uppfattning att det under rådande svåra arbetsmarknadsläge för ungdomar inte är lämpligt att genomföra den beslutade avvecklingen. Vi menar att skolan har en viktig uppgift att fylla med sin inriktning på både yrkesutbildning och social fostran. Personligen tror jag att det är mycket viktigt att AMS kan ge dispens, så att 16-17-åringar från hela landet även fortsättningsvis kan komma dit. Det är alltså AMS som här har beslutanderätten — det konstaterar vi i betänkandet. Men jag hoppas att AMS lyssnar till vad vi i dag säger i kammaren. Jag skulle vilja säga några ord också om reservation 11, som Marianne Stålberg tog upp. Den gäller möjligheterna för medelålders och äldre kvinnor att få arbete. Jämställdhetsarbetet är ju redan en del av AMS arbete. Det skall väl ändå inte behövas en förstärkning av AMS för att man skall kunna genomföra det. Man har redan utarbetat jämställdhetsprogram, man har jämställdhetsansvariga på de olika förmedlingarna. Där ingår ansvaret för att stimulera och uppmuntra kvinnor. Man anordnar redan gruppinformation. Jag vill också peka på ett annat medel vi har när det gäller de äldre kvinnorna, speciellt i glesbygd. Glesbygdsstödet och det s.k. IKS-stödet är utomordentliga medel och används också på många håll. Jag kan ta ett exempel från Pajala kommun, där det sitter 100 kvinnor och väver och för första gången i sitt liv får en egen inkomst. Det åvilar väl alla, inte bara AMS utan också kommuner och politiker ute i landet, att ta ansvar för detta. Slutligen, herr talman, vill jag säga att det finns en värdegemenskap mellan partierna i vårt land när det gäller synen på människors behov av och rätt att få ett arbete. Låt oss slå vakt om den värdegemenskapen.
Herr talman! Jag håller med Eva Winther om att många kvinnor kommit ut på arbetsmarknaden under senare år. Men både Eva Winther och jag vet också att de allra flesta har gått till ett deltidsarbete, alltså till ett arbete där de inte kan försörja sig själva. Dessutom har vi fortfarande en mycket stor dold arbetslöshet. Jämställdhetskommittén gjorde en undersökning av kvinnors arbete som visade att det är mer än 300 000 kvinnor som i dag skulle vilja ha ett arbete, om det bara fanns och om andra förvärvshinder vore borta. Att vi föreslår att BAMU-verksamheten skall fortsätta beror på att det är så många som står utanför arbetskraften och att det är många som har kort arbetsdag på grund av att de inte har tillräcklig utbildning för att skaffa sig ett annat arbete. Men vi föreslår också att den skall utökas att även gälla den privata sektorn. Och det kan ju inte AMS själv besluta om. Därför har vi föreslagit att utredningen om arbetsmarknadsutbildning och utbildning i företag i nära kontakt med arbetsmarknadens parter skall undersöka möjligheterna att utöka BAMU verksamheten, som gav så många kvinnor arbete. Eva Winther frågade mig varför vi vill ta bort yrkesintroduktionen. Jo, det är därför att vi vill att den skall ersättas av ungdomsplatser, bl.a. därför att många av ungdomarna är skoltrötta och inte orkar fortsätta att sitta på skolbänken. De vill komma ut i arbetslivet och få en realistisk bild av hur det ser ut i arbetslivet.
Herr talman! Det är alldeles riktigt, Marianne Stålberg, att det finns en stor dold arbetslöshet bland kvinnorna och att många kvinnor dessutom har deltidsarbete. Men jag tror ändå att arbetsmarknadsstyrelsen i sitt jämställdhetsarbete uppmärksammar detta och arbetar för att genom gruppinformationen försöka få med fler kvinnor. När det gäller möjligheten att vidga verksamheten med BAMU till den privata sektorn, som Marianne Stålberg talar om, vill jag framhålla att varje arbetsgivare har ett ansvar för personalutbildningen. Jag tycker också att det är en oerhört viktig uppgift för facket att verkligen bevaka att kvinnornas utbildningsbehov tillgodoses. KAFU har redan uppdraget att se till att arbetsmarknadsutbildning och annat sådant utformas på bästa sätt. Vi får väl avvakta den utredningen, innan vi gör något ytterligare. Det ingår i utredningens uppdrag att förutsättningslöst granska detta.
Herr talman! Jag tycker att arbetsmarknadsstyrelsen gör ett bra arbete för jämställdheten, men den typ av verksamhet som vi vill skall fortsätta att bedrivas, BAMU-verksamheten, kräver stora personella resurser. De kvinnor det gäller behöver mycken hjälp, och det är därför som arbetsmarknadsstyrelsen behöver ytterligare förstärkning, vilket vi också i våra reservationer har föreslagit att AMS skall få. Eva Winther säger att facket bör engagera sig mer. Men facket har ju inga egna pengar. Det är väl vi i riksdagen som i så fall måste anslå pengar för att sådan verksamhet skall kunna bedrivas.
Herr talman! I den fackliga verksamheten ingår redan att bevaka medlemmarnas förmåner och deras situation på arbetsplatsen. Där bör en jämställdhetsaspekt finnas med. Facket har ju också ett jämställdhetsprogram och säger sig satsa på jämställdhet. Jag hann inte tala så mycket om ungdomsplatserna tidigare. Marianne Stålberg säger att anledningen till att socialdemokraterna vill ha bort yrkesintroduktionen är att många är skoltrötta och att det därför är bättre med ungdomsarbetsplatser. Jag tror att man kan se dessa två vägar som komplement till varandra. Yrkesintroduktionen har fungerat bra för 16-17-åringarna. Utvärderingar har visat att den uppfattas som ett betydelsefullt komplement till övriga alternativ för ungdomarna. I den situation som vi befinner oss i måste vi ta till vara alla de olika alternativ som finns för att stötta ungdomarna.

Herr talman! Arbetslösheten, som ju är huvudämnet för vår debatt i dag, är nog den största utmaning som vårt samhälle möter just nu. Den är inte något isolerat svenskt problem. Tvärtom, problemet är i högsta grad internationellt. Alla länder brottas med den ekonomiska krisen, och den tar sig överallt uttryck i arbetslöshet — öppen arbetslöshet i länder med marknadsekonomi, arbetslöshet som döljs på olika sätt i socialistländer. Jag tror att vi utan att förhäva oss kan konstatera att få länder i världen har klarat sig så bra när det gäller att hålla tillbaka arbetslösheten som Sverige. Få regeringar i världen har så väl som mittenregeringen i Sverige lyckats hävda sysselsättningen i den djupa ekonomiska kris som vi befinner oss i. Ändå är naturligtvis arbetslösheten i Sverige alltför hög. Det är viktigt att vi prövar alla förnuftiga och rimliga åtgärder för att ytterligare begränsa arbetslösheten i landet. Därför är också den debatt som vi i dag för mycket betydelsefull. Till det betänkande som vi nu behandlar har fogats många reservationer, men ändå tror jag att var och en som läser det kan konstatera att det om grunddragen i den svenska arbetsmarknadspolitiken råder en betydande enighet. Det finns en bred uppslutning kring den höga ambitionsnivån på arbetsmarknadspolitikens område här i landet. Det tycker jag är väldigt viktigt att konstatera. Jag skall här bara ta upp några av de tvisteämnen som naturligtvis ändå finns när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Andra frågor har redan berörts av Arne Fransson och kommer att tas upp av Margit Odelsparr och Börje Hörnlund från centerpartiet. En sådan tvistefråga är arbetsmarknadsverkets personella resurser. AMS har vuxit mycket kraftigt under en ganska lång tid. Under 1970-talet tillfördes AMS ungefär 2 000 nya tjänster, vilket motsvarar ett par tre fullt bemannade normala statliga ämbetsverk. I denna budgetproposition finns alltså inte många nya tjänster. Ungefär 60 tjänster tillförs arbetsförmedlingen genom omfördelningar. Socialdemokraterna och vpk föreslår naturligtvis påplussningar av antalet tjänster. Socialdemokraterna vill ha 380 och vpk 300 nya tjänster. Moderaterna går den andra vägen och vill i praktiken minska antalet tjänster med 60. Jag tror inte att vare sig kraftiga ökningar eller minskningar av antalet tjänster är lösningen på arbetsmarknadsverkets problem. Helt klart är emellertid att vi måste effektivisera arbetsförmedlingens roll inom arbetsmarknadsverket. Metoden att åstadkomma bättre insatser genom ständigt nya tjänster har hittills inte visat sig så förfärligt fruktbärande. Det är lätt att konstatera att vi inte har fått full valuta för den mycket snabba ökning som har skett av antalet tjänster inom arbetsmarknadsverket. I stället finns det nog en tendens till att byråkratin har ökat. Vad vi nu skall satsa på är en effektivisering inom verket. Sådana insatser pågår även. På sikt måste vi ta till en hel del nytänkande när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Vi befinner oss i den ganska paradoxala situationen att det i och för sig finns många arbetsuppgifter i vårt samhälle som behöver bli utförda och många människor som behöver få arbete att utföra. Men vi lyckas inte riktigt sammanföra arbetsuppgifterna med människorna. Arbetsmarknadsverket fungerar kanske litet för byråkratiskt och tungrott. I en motion av Britta Hammarbacken m.fl. från centerpartiet förs tanken fram att man skall ge kommunerna större ansvar på arbetsmarknadspolitikens område och kanske låta kommunerna få huvudansvaret för den framtida sysselsättningen, naturligtvis uppbackade av statliga resurser. Detta kunde kanske vara ett sätt att få verksamheten att fungera smidigare och få resurserna bättre använda. I utskottsbetänkandet konstaterar vi att denna typ av frågor bör tas upp i den översyn av arbetsmarknadsverkets organisation som skall ske. Här i kammaren har diskuterats både kvinnornas situation och ungdomarnas situation på arbetsmarknaden. Kvinnosysselsättningen tänker jag inte gå in vidare på, eftersom Margit Odelsparr kommer att behandla detta ämne senare i dag. Ungdomen tog Arne Fransson upp, och jag skall begränsa mig till en liten kommentar. Jag tycker att socialdemokraterna börjar bli förbluffande passiva när det gäller ungdomssysselsättningen, för att inte säga negativa. De säger nej till utskottets förslag om att kommunerna skall få möjligheter att erbjuda alla ungdomar sysselsättning eller utbildning. Det säger man nej till utan någon särskilt bra motivering. Man vill avskaffa yrkesintroduktionen. Det har man inte heller särskilt bra motivering för. Jag måste säga, att när jag hörde Marianne Stålberg för en stund sedan försöka förklara varför socialdemokraterna vill avskaffa yrkesintroduktionen, blev jag mera förbryllad än någonsin. För vad var det hon sade? Jo, man skall ersätta yrkesintroduktionen med ungdomsplatser. Men ungdomsplatserna är egentligen precis samma sak som den yrkespraktik som redan är införd. Vad vi erbjuder ungdomen är yrkesintroduktion ett år plus arbetspraktik ett halvår. Vad socialdemokraterna vill sätta i stället är ungdomsplatser ett år, punkt och slut, alltså en tredjedel kortare tid till förfogande. Det går inte att påstå att ungdomsplatser ersätter yrkesintroduktionen. Ungdomsplatserna finns, som jag sade, redan under namnet arbetspraktik. Det andra motivet var att ungdomarna var skoltrötta. De leds vid att sitta på skolbänken och behöver komma ut i arbetslivet, och därför skall man säga nej till yrkesintroduktionen. Men yrkesintroduktionen sker ju i huvudsak ute på arbetsplatserna. Det innebär att för dem som är skoltrötta och leds vid att sitta på skolbänken är yrkesintroduktionen som klippt och skuren. Yrkesintroduktionen innebär att man kommer ut i arbetslivet. Den uppfyller alltså precis de krav som Marianne Stålberg efterlyste. Sammanfattningsvis måste jag konstatera att tydligen inte ens ledande företrädare för socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik vet varför socialdemokraterna säger nej till yrkesintroduktionen, för de skäl som Marianne Stålberg anförde kan det naturligtvis inte vara. Herr talman! Jag skall också något beröra en annan grupp på arbetsmarknaden för vilken det är viktigt med extra insatser, nämligen de handikappade. Vår strävan måste ju alltid vara att garantera de handikappade samma rätt till arbete som gäller för andra människor, även om vi naturligtvis är medvetna om svårigheterna. Vi skulle naturligtvis önska att vi kunde satsa mycket mera på att hjälpa handikappade ut på arbetsmarknaden, att vi skulle kunna satsa betydligt större resurser på arbetshjälpmedel, näringshjälp osv. Men tyvärr är det ekonomiska läget sådant det är, och det gör att det finns begränsningar, hur god vår vilja än är, på egentligen alla samhällsområden. Därför har vi inte kunnat biträda det förslag som AMS har lagt fram om kraftiga förbättringar av bidraget till arbetshjälpmedel. Det har däremot socialdemokraterna kunnat göra, eftersom de inte behöver besväras av något samhällsekonomiskt och statsfinansiellt ansvarstagande. Det avspeglas i en reservation som jag gärna skulle vilja yrka bifall till, om pengarna fanns att ösa, men som jag nu i stället tvingas yrka avslag på. Ett mycket viktigt medel när det gäller att skapa sysselsättningar åt handikappade är Stiftelsen Samhällsföretag. Men det är samtidigt en mycket dyr verksamhet. Det kostar ungefär 130 90 av lönekostnaden inkl. sociala avgifter att ge människor sysselsättning i Samhällsföretag. Till det kommer investeringskostnaderna för verksamheten. Det innebär alltså att det kostar mera för samhället att en människa arbetar i Samhällsföretag än att hon inte arbetar alls. Detta är naturligtvis i grunden ganska otillfredsställande för de handikappade som arbetar inom Samhällsföretag. Deras arbetsinsatser skapar inget mervärde, och det är en rättighet som också de borde ha att deras arbetsinsatser får ett positivt resultat. Därför är det en viktig strävan inom Samhällsföretag att sänka kostnaderna. Vi har velat understryka detta genom det ställningstagande som gjordes i höstas om att bidragsprocenten skulle sänkas till 129 20. Eftersom det inte finns någon yttre press på Samhällsföretag, är det viktigt att statsmakterna ställer upp med en fast hållning. Det tyckte även socialdemokraterna i höstas, men sedan dess har de drabbats av stora skälvan, och nu har de hoppat av från detta besparingskrav. Jag tycker det är tråkigt att socialdemokraterna inte höll fast vid den vällovliga målsättningen. Jag yrkar avslag på reservationerna 21, 22 och 23: Däremot kan vi naturligtvis inte gå med på den ytterligare prutning med 10 miljoner på investeringsanslaget som moderaterna vill genomföra. Jag yrkar avslag på reservationen 24. Målsättningen måste vara att så långt som möjligt bereda de handikappade anställning på den öppna arbetsmarknaden och inte inom Samhällsföretag, annat än när det är nödvändigt. Därför har utskottet initierat en utredning om de handikappades ställning på arbetsmarknaden, som bl.a. skall titta på möjligheten att differentiera lönebidragen så att flera handikappade kan få anställning på den öppna arbetsmarknaden, kanske med förstärkt lönebidrag, i stället för att behöva arbeta inom Samhällsföretag. Jag tror det är ett viktigt initiativ som här tagits, med anledning av bl.a. en centerpartistisk motion. Ett speciellt problem gäller unga handikappade. Det är särskilt tragiskt när människor blir förtidspensionerade i ung ålder. Därför är den reform som genomförts på regeringens initiativ och som innebär att man kan få vilande förtidspension mycket lovvärd. Det innebär att man tilldelas förtidspension, men har möjlighet att pröva på ett yrke. Går det bra, avvecklas förtidspensionen, går det inte får man sin förtidspension. Nu kommer socialdemokraterna med ett förslag som de kallar rehabiliteringslön, som innebär precis detta! Socialdemokraterna föreslår någonting som redan är infört, men ger det ett annat namn. Herr talman! Jag tycker att av alla reservationer i detta betänkande är denna den märkligaste, och jag vill yrka avslag på reservationen 20. De budgetmässiga begränsningar som vi har innebär naturligtvis också andra problem, t.ex. att vi inte kan bygga ut arbetsmarknadsinstituten i den takt vi skulle önska, men vi vänder oss mot moderaternas försök att helt stoppa denna utbyggnad. Jag vill yrka bifall till reservation 25 och avslag på reservation 26, som moderaterna står för. Jag vill samtidigt också yrka avslag på den socialdemokratiska reservationen 27, som innebär att vi nu skulle ta ställning för att skapa speciella möjligheter för invandrare att få svenskutbildning i samband med rehabilitering. Vi tycker att dessa frågor bör tas upp samtidigt som vi tar den stora reform när det gäller svenskundervisningen som kommer med anledning av SFI-kommitténs betänkande. Herr talman! Förevarande betänkande tycker jag är en god grund för en fortsatt kraftfull arbetsmarknadspolitik av det slag som vi har här i landet. Det kommer naturligtvis att behövas mycket större ekonomiska resurser än som finns här i statsbudgeten, eftersom de pengarna är beräknade konjunkturneutralt. Vi kan räkna med att på tilläggsbudget få de resurser som krävs för en fortsatt hög ambitionsnivå under nästa år av det märke som är en fin tradition i Sverige och som inte minst den nuvarande regeringen står för.
Herr talman! Vi tror att våra ungdomsplatser ger ett bättre resultat än yrkesintroduktionen. Vi har också från flera kommuner bevis på att den yrkesintroduktion som man där har givit ungdomar inte har lett till ett enda bra resultat. I Arvidsjaur t.ex. gjorde man en sådan undersökning den 8 mars, och man fann då att inte någon av de ungdomar som hade fått yrkesintroduktion sedan fick arbete. Praktik och ungdomsplatser är olika saker. Pär Granstedt är orolig över att våra förslag inte skulle vara finansierade. Men jag kan lugna Pär Granstedt med att de är det, så det går alldeles utmärkt att rösta för dem genom att rösta på våra reservationer. När det sedan gäller frågan om svenskundervisning för invandrare hänvisar Pär Granstedt till den kommitté som arbetar med saken, men enligt kommitténs förslag skall den verksamheten inte träda i kraft förrän den 1 juli 1983. Det är ungefär ett och ett halvt år dit. Menar Pär Granstedt då att de här invandrarungdomarna skall gå arbetslösa?
Herr talman! Det är klart att det i och för sig är bra att tro. Men att tro att de socialdemokratiska ungdomsplatserna skulle vara något slags mirakelmedicin som skulle göra att en massa arbetstillfällen skulle tillkomma i Arvidsjaur måste jag säga är i det mest optimistiska laget. Att det är svårt för dem som genomgått yrkesintroduktion i Arvidsjaur att få sysselsättning beror nog inte på yrkesintroduktionen, utan det beror förmodlingen på arbetsmarknadsläget i Arvidsjaur, som jag gissar att Marianne Stålberg känner väl till. Det förändras ju inte av några ungdomsplatser. Faktum är att om man tittar på det socialdemokratiska förslaget om ungdomsplatser, så finner man att det är nästan identiskt med den arbetspraktik som vi redan har infört, och det tillför egentligen inte verksamheten någonting nytt. Socialdemokraternas nej till yrkesintroduktion innebär ett avlövande av våra möjligheter att hjälpa ungdomar som hotas av arbetslöshet. Detta tycker jag är allvarligt. Det är en nedrustning på arbetsmarknadspolitikens område som det förvånar mig oerhört att socialdemokraterna står för. När det gäller förslaget om svenskundervisning är det alldeles riktigt att det förmodligen kommer att ta tid innan vi helt och hållet kan genomföra SFI-kommitténs förslag — det blir först den 1 juli 1983. Men det är faktiskt inte ett och ett halvt år dit. Skulle vi nu bifalla den socialdemokratiska reservationen, så skulle det hela i alla fall inte kunna träda i kraft förrän vid halvårsskiftet, och från den 1 juli 1982 till den 1 juli 1983 är det faktiskt bara ett år, varför skillnaden inte blir så kolossalt stor. Det är naturligtvis inte heller så, att vi är utan möjligheter att hjälpa de här människorna under mellantiden.
Herr talman! Bestämmelserna om undervisning i svenska för invandrare gäller ju under pågående budgetår. När det sedan är fråga om yrkesplatserna kontra yrkesintroduktionen tror vi att yrkesplatserna ger betydligt bättre resultat, eftersom arbetsmarknadens parter kommer att vara mycket inblandade i tillkomsten av ungdomsarbetsplatserna. Om Pär Granstedt hade läst vår reservation nr 4, hade han vetat bättre. Där står det: ”Med det i motion 774 förordade systemet med ungdomsplatser, inlemmat i skolans uppföljningsansvar, har tagits ett nytt grepp i strävandena att stödja en ungdomsgrupp med särskilda svårigheter vid inträdet på arbetsmarknaden. Systemet ger utrymme för en smidig växling mellan utbildning och arbete. Därtill syftar anställningarna till att ge ungdomarna en värdefull arbetslivserfarenhet som ökar deras möjligheter att gå över till fasta anställningar.”
Herr talman! När det först gäller frågan om undervisningen för invandrarkvinnor är det väl ändå litet väl optimistiskt att föreställa sig, att om vi fattar ett beslut i riksdagen nu, den 1 april, och det sedan skall organiseras, verkställas osv., det skulle hinna få något genomslag under innevarande budgetår. Jag tycker naturligtvis att Marianne Stålbergs positiva livssyn hedrar henne, men att hon tror har inte särskilt mycket med den faktiska administrativa verkligheten att göra, är jag rädd. Samma positiva livssyn tycker jag avspeglas i Marianne Stålbergs beskrivning av ungdomsplatserna. Men faktum är att den beskrivning som hon ger av ungdomsplatserna passar utmärkt in på den arbetspraktik som väl finns. Den ger också denna värdefulla arbetslivserfarenhet som är en tillgång när man sedan skall söka arbete. Dessutom tillkommer arbetspraktiken i samarbete med arbetsmarknadens parter. Som Marianne Stålberg säkert vet har det träffats avtal mellan arbetsmarknadens parter just om arbetspraktiken. Villkoren har alltså formats i avtalen. Parterna medverkar också lokalt när man tar fram dessa platser. Det går således inte att komma ifrån att socialdemokraternas önskemål om ungdomsplatser redan är genomfört av den nu sittande regeringen. Och när ni vill avskaffa yrkesintroduktionen, så utarmar ni våra möjligheter att hjälpa ungdomar som hotas av arbetslöshet. Det tycker jag är synd, och det är tur att kammaren med all säkerhet kommer att avvisa er attack mot arbetsmarknadspolitiken på detta område.

Herr talman! Den del av budgetpropositionen som handlar om arbetsmarknadspolitiken, och som kammaren i dag har att behandla, angår praktiskt taget alla människor i det här landet, direkt eller indirekt. Det är därför förvånansvärt att den borgerliga regeringen även på detta område tror att lösningen på problemen enbart är besparingar. Framför allt är det förvånande att arbetsmarknadsministern på de områden inom arbetsmarknadspolitiken som har en direkt social anknytning inte visat större ansvar mot de människor som här berörs. I den socialdemokratiska partimotionen 1081 har vi redovisat en lång rad synpunkter och förslag som gäller hur vi vill att arbetsmarknadspolitiken skall fungera i det här landet — förslag och synpunkter som den borgerliga utskottsmajoriteten med stor vana har avvisat. Det har därför varit nödvändigt för socialdemokraterna i utskottet att redovisa ett stort antal reservationer. Jag skall i mitt anförande beröra några av dessa reservationer. När det gäller ändrade regler för arbetshjälpmedel åt handikappade m.m. har vi i den socialdemokratiska partimotionen förslagit ett förbättrat stöd till motorfordon för handikappade. Förslaget innebär att högsta beloppet höjs till 38 000 kr. och att de nuvarande inkomstgränserna genomgående höjs med 4 000 kr. Den övre gränsen för reducerat bidrag skulle därvid bli 54 000 kr. Jag vill erinra om att det här förslaget överensstämmer med de äskanden som AMS redovisat till departementet. Såväl departementschefen som den borgerliga utskottsmajoriteten hänvisar till den bilstödskommitté som arbetat sedan april månad 1979 och som man tror skall lämna sina synpunkter under våren 1982. Vi menar att det finns starka skäl som talar för att en uppföljning av kostnadsutvecklingen och därmed en höjning av beloppen bör ske redan nu. Vi har även föreslagit rätt till bidrag för kollektiva anordningar på arbetsplatsen, rätt att i vissa fall kombinera bidrag till arbetsbiträde och lönebidrag samt rätt till bidrag för socialkurativa insatser i vissa fall. Börje Nilsson har i sin motion 1524 föreslagit bidrag till arbetsbiträde åt handikappade ungdomar när de fullgör studieoch yrkesorientering, praktisk arbetslivsorientering och annan praktik. Utskottsmajoriteten har avvisat dessa krav genom att hänvisa till att det f. n. inte finns ekonomiska förutsättningar att utöka bidragsgivningen. Pär Granstedt har i sitt anförande nyss varit inne på samma tema. Han skulle, om jag uppfattade det rätt, gärna vilja öka de här anslagen, men ekonomin tillåter det inte. Detta innebär att det enligt den borgerliga utskottsmajoriteten tydligen blir för dyrt att hjälpa de handikappade. Jag vet av erfarenhet att det är dyrt att vara handikappad, framför allt för den handikappade själv. Men vi socialdemokrater vägrar att acceptera motiveringen att det skulle bli för dyrt att hjälpa de handikappade till drägliga förhållanden på sina arbetsplatser. Den skrivning som den borgerliga majoriteten här har åstadkommit betraktar vi som en skamfläck. När det gäller anslaget till ”Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning”, eller näringshjälp, som vi kallar det, har utskottsmajoriteten godtagit regeringens förslag om besparingar på detta område. Man hänvisar till att man avser att återkomma till frågan om näringshjälp vid behandlingen av proposition 118, som rör åtgärder för små och medelstora företag. I den propositionens bil.

Det här avsnittet bär rubriken ”Vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder”. Vi delar departementschefens uppfattning att det är en arbetsmarknadspolitisk fråga och att den därför hör hemma i budgetpropositionens bil. 15. För nu löpande budgetår finns där anvisat 13 500 000 kr. För budgetåret 1982/83 finns inga medel anvisade. I den socialdemokratiska reservationen nr 18 föreslår vi att det för näringshjälp upptas ett belopp på 13,5 milj.kr. och att detta belopp, liksom hittills, tas upp som en särskild delpost under anslaget. Det totala medelsbehovet beräknas därmed till 1646 465 000 kr. Anslaget bör därför föras upp med detta belopp. Helt kort beträffande en vidareutveckling av främjandelagen: I den socialdemokratiska partimotionen framhåller vi nödvändigheten av en skärpning av främjandelagens tillämpning, för att främja en solidarisk personalpolitik i företagen och förvaltningarna. Det är också viktigt att främjandelagen får en sådan utformning att den ger klarare besked när det gäller arbetsgivarnas skyldighet att bereda sysselsättning även åt arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. I fortsättningen bör också anpassningsgrupperna kunna arbeta med att bereda anställning åt personer med svag ställning på arbetsmarknaden, främst då arbetshandikappade och äldre personer. För detta krävs en utbyggnad av arbetsmarknadsverkets personalresurser. Vi har också redovisat som vår mening att upprättandet av regelrätta kontrakt mellan företag och samhälle bör vara en framkomlig väg för att anpassa statens bidrag och därmed också underlätta för den arbetshandikappade att få anställning. Jag går nu över till att redovisa några synpunkter på det som vi kallar rehabiliteringslön. Vi hävdar i vår motion med bestämdhet att alla ansträngningar som kan göras också måste göras för att återföra vederbörande person till ett ordnat arbete, innan förtidspensionering aktualiseras. Detta är viktigt och ett måste när det gäller yngre personer. Förutom att vi måste göra arbetsplatserna säkrare för att vi skall kunna minska eller helt eliminera skador och förslitningar, som i sin tur leder till utslagning och förtidspensionering, måste vi få människorna att förstå att en förtidspensionering har såväl praktiska som, inte minst, psykologiska effekter av negativ art. Vi föreslår därför att man prövar andra vägar och nya former för det ekonomiska stödet till personer som man försöker återanpassa till arbetslivet, innan beslut om förtidspension fattas. Det skulle, som vi ser det, ha positiva psykologiska effekter, om vederbörande uppbar en lön i stället för sjukpension eller pension. Vi föreslår därför i vår motion, som redovisas i reservation 20, att regeringen skall utarbeta förslag om rehabiliteringslön och senare förelägga riksdagen detta förslag för beslut. Pär Granstedt tog upp den här frågan i en av sina repliker och redovisade att han inte begriper detta. Därtill är väl inte mycket att säga, utom att det kanske snarare är en brist hos Pär Granstedt än fel på förslaget. I reservation 21 tar vi upp frågan om ytterligare medel till Stiftelsen Samhällsföretag för budgetåret 1981/82. Enligt utskottsmajoritetens mening har Samhällsföretag goda förutsättningar att nå det uppsatta sparmålet, nämligen en sänkning av bidragsprocenten från 135 96 till 129 96. Varifrån denna klara och entydiga ståndpunkt har smugit sig in i de borgerliga ledamöternas sinnevärld framgår tyvärr inte av majoritetsskrivningen i utskottets betänkande. Grunden för Samhällsföretags verksamhet är social och arbetsmarknadspolitisk. Vi tror inte att denna sociala målsättning nås genom en nedskärning av bidragsprocenten till företaget — något som den borgerliga majoriteten i utskottet har gett uttryck för. Det är i den här frågan på samma sätt som i många andra viktiga frågor — de sämst rustade grupperna i samhället skall tydligen bli föremål för och drabbas av en felaktig och förödande borgerlig ekonomisk politik. Vi föreslår därför att ytterligare 20 milj.kr. skall anvisas Stiftelsen Samhällsföretag, utöver de medel som motsvarar 129 96 av lönesumman för arbetshandikappade. Vi har i reservationen föreslagit att medlen bör ställas till stiftelsens förfogande genom anslag på tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1981 83 begärt ett bidrag på 131,4 20. I budgetpropositionen har regeringen sänkt denna bidragsprocent till 129 20. Vi påstår också här med bestämdhet att den inställning utskottsmajoriteten har i detta ärende är förödande för Samhällsföretag, men framför allt för de anställda i Samhällsföretag, och hotar Stiftelsen Samhällsföretags grundläggande verksamhet, nämligen den sociala verksamheten. Under förutsättning av bifall till reservation 22 och med hänsyn till den procentandel av lönesumman som driftsbidraget till Stiftelsen Samhällsföretag då skall utgå från, bör anslaget höjas med 41 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. I övrigt godtas de anslagsberäkningar som regeringen har lagt fram. Anslaget bör således i enlighet med socialdemokraternas förslag upptas med 2 363 milj.kr. De i motionerna 1618 och 2127 föreslagna anslagsanvisningarna avstyrks. Socialdemokraterna har till utskottets betänkande också fogat ett särskilt yttrande beträffande höjning av bidraget till utbildning i företag vid permittering. Vi anser att detta bidrag bör höjas till minst 35 kr. per timme, om det över huvud taget skall få någon effekt i framtiden. Får jag allra sist, herr talman, erinra om vad jag sade i början av mitt anförande. Vi tycker i den socialdemokratiska gruppen att det är förvånande att en borgerlig regering är så cynisk i sin politik, att den föreslår sådana besparingar som nästan alltid drabbar de sämst ställda och de sämst utrustade. Det är dessa människor som alltid får bära den största och tyngsta bördan. Det pågår, vad vi förstår, f.n. ett fortsatt febrilt arbete i regeringskansliet för att påskynda detta förödande arbete. Det är vår förhoppning och förvissning att de borgerliga ledamöter som finns kvar efter valet den 19 september kommer att få sitta här i kammaren och se och höra hur det ena beslutet efter det andra rivs upp av en socialdemokratisk majoritet. Den smäleken har de borgerliga sannerligen gjort sig förtjänta av. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23.
Herr talman! Det mesta i Nils-Olof Grönhagens anförande har jag egentligen bemött i mitt tidigare anförande. Jag skall inte upprepa de argumenten. Jag vill bara kommentera några få punkter, först och främst den här märkliga rehabiliteringslönen, som ni vill införa. Syftet med den måste, såvitt jag förstår, vara att unga handikappade skall kunna pröva ett arbete men ha en ekonomisk trygghet i bakgrunden, så att man vet att om inte arbetsförsöket lyckas har man en garanterad inkomst i alla fall. Detta syfte uppfylls genom den möjlighet till vilande förtidspension som nu finns. Min fråga är: Vad är det som ni vill åstadkomma med rehabiliteringslönen som inte redan åstadkoms genom systemet med vilande förtidspension, annat än en förändring av namn och beteckning? Kan Nils-Olof Grönhagen förklara det för mig, kommer jag naturligtvis att bli förfärligt glad. Sedan var det väldigt patetiska ordalag som kom till användning när det gällde besparingen på Stiftelsen Samhällsföretag. Det handlar alltså om en sänkning av ersättningsnivån från 131,4 20 till 129 2 av den totala lönekostnaden, investeringsbidraget oräknat. Denna sänkning på någon procent totalt av Samhällsföretags bidrag skulle enligt Nils-Olof Grönhagen bli helt förödande för stiftelsens sociala målsättning och i praktiken innebära att den inte kunde fylla sin uppgift längre. När man tänker efter — och det gör väl även Nils-Olof Grönhagen på denna punkt — framstår ju ett sådant påstående som fullständigt befängt. Det är en mycket marginell besparing och därmed effektivisering som vi försöker ålägga Stiftelsen Samhällsföretag — ett mycket blygsamt effektiviseringskrav. Det var socialdemokraterna med på för ett halvår sedan, men nu har man blivit nervös och orolig. Nu vågar man inte ställa upp på det längre. Jag tycker det är synd, för det är viktigt att stiftelsen har ett visst tryck på sig. Får jag sedan till sist säga att de allmänna beskyllningarna, att de nödvändiga besparingarna nästan alltid drabbar de sämst ställda, ju inte stämmer med verkligheten. Det vet Nils-Olof Grönhagen. Ett gott råd till socialdemokraterna är: Ställ inte ut för stora löften på att omintetgöra gjorda besparingar i händelse ni återkommer i regeringsställning. De löftena kan bli förfärligt besvärliga att infria om det skulle gå så tokigt.
Herr talman! Den sänkning av procentsatsen för det bidrag som skulle utgå till Samhällsföretag räknas ju på de handikappades lönesumma. Det kan komma att bli förödande, eftersom Samhällsföretag kommer att ha större svårigheter att klara den sociala ambition som man har ålagt Samhällsföretag. Vi menar vad vi säger i vår reservation, att det verkligen kan bli förödande. Pär Granstedt har tydligen väldigt svårt att förstå det här med rehabiliteringslön. Vi har gjort en redovisning i reservationen, och jag rekommenderar Pär Granstedt att läsa reservationen på s. 115 i betänkandet. Vi har där bl.a. sagt att detta har en psykologisk verkan. Unga människor som i dag förtidspensioneras blir mer eller mindre knäckta. Det är risk för att de blir knäckta bara av begreppet förtidspensionering — nu är jag förtidspensionär. Det är mycket vänligare mot dessa människor om vi talar om rehabiliteringslön. Men rehabiliteringslön och förtidspension är inte samma sak. Utöver den psykologiska effekten har det också en annan effekt. Jag har en lön för någonting, medan en förtidspensionering innebär att jag är utstött i samhället. Jag tror att Pär Granstedt måste läsa in detta, så att vi i fortsättningen kan tala ungefär samma språk.
Herr talman! Först när det gäller Samhällsföretag, så handlar det alltså om en besparing på någon procent av det statliga driftsbidraget. Visst står det i er reservation att ni tror att det här kan bli förödande, och visst kan ni säga att ni tror att detta kan bli förödande. Men om man tillämpar litet sunt förnuft, så begriper man att ett så marginellt effektiviseringskrav som det här är fråga om rimligen inte kan bli förödande för en stor organisation som Samhällsföretag. Ni tar till litet för stort när ni använder er av sådana formuleringar. Om ni skulle säga att det kan bli litet besvärligt, så kan det säkerligen stämma. Men att det skulle bli förödande för den sociala målsättningen är ett absurt påstående. Sedan konstaterar jag att när det gäller min raka fråga vad det är som ni tror att ni kan åstadkomma med den här rehabiliteringslönen som inte kan åstadkommas med vilande förtidspension, så är visst det enda som Nils-Olof Grönhagen kan hänvisa till den psykologiska skillnad som ligger i att denna har en annan benämning. Om det är så att ni vill ha ett annat namn, om ni tycker att ”vilande förtidspension” inte låter bra och att ”rehabiliteringslön” låter bättre som benämning på samma sak, varför säger ni inte det då? Då skulle vi säkerligen kunna diskutera namnfrågan — det har jag ingenting emot. Namnfrågor skall man alltid kunna diskutera. Men det knepiga är att ni har gått ut här med stora åthävor och sagt att ni nu kommer med en ny stor reform och att detta skulle vara någonting helt nytt. Men det är det ju inte. Det är någonting som till sin funktion redan finns. Möjligen kan er benämning vara bättre än ”vilande förtidspension”, men det hade vi säkerligen kunnat komma överens om. Men jag minns när detta presenterades och när jag såg hur Anna-Greta Leijon, som just kommer in i kammaren, i stora, feta rubriker beskrev denna nya, revolutionerande stödform, som skulle införas. Det var alltså inte alls någonting nytt, och det är det jag vänder mig mot.
Herr talman! Pär Granstedt har fortfarande inte förstått innebörden av detta. Utöver den psykologiska effekt som förslaget har och som vi redovisat öppet, har vi sagt att man inte får sky några som helst medel för att återanpassa vederbörande till arbetslivet. All erfarenhet visar att när en människa erhållit pension — det må vara förtidspension, sjukpension eller ålderspension — så är hon så att säga ur arbetslivet. Den intensifierade behandlingen av människorna för att förmå dem att på något sätt komma tillbaka till arbetslivet motverkas av den tröghetslag som kommer in i bilden. Det gör det svårare för oss att klara detta än om vi har en rehabiliteringslön. Jag tror att det är svårt att förklara detta för Pär Granstedt. Han envisas med att säga att det är samma sak. Men varför då inte acceptera begreppet ”rehabiliteringslön”, om det nu är samma sak som vilande förtidspension. Sedan erkänner Pär Granstedt att det är fel att säga att sänkningen blir förödande för Samhällsföretag, även om den kan bli besvärlig. Samtidigt säger Pär Granstedt: Vi accepterar ifrån vårt håll att det får bli besvärligt för Samhällsföretag. Är det ett sätt för den borgerliga majoriteten i utskottet att ta socialt ansvar?

Herr talman! Sedan 1970 har antalet sysselsatta ökat mycket kraftigt. Det stora tillskottet arbetstillfällen finns inom den offentliga sektorn. Industrisektorn har däremot minskat. Denna utveckling har inte gynnat de arbetshandikappade. Handikappade som för första gången söker sig ut på arbetsmarknaden finner att de har ytterst små möjligheter att få ett arbete. Men också de som blivit arbetslösa efter företagsnedläggningar har fått allt svårare att finna nytt arbete. Den som på sin gamla arbetsplats fungerade bra i en invand miljö, trots ett kanske under många arbetsår förvärvat handikapp, finner att det inte går att få nytt arbete. Kraven på företagen är sådana att det inte finns marginaler för att anställa personer som inte är fullt arbetsföra. Det skulle kunna innebära att företagets och därmed hela arbetsstyrkans framtid sattes på spel. Inte heller arbetskamraterna ser alltid positivt på att få in en arbetshandikappad på företaget, med de effekter det kan medföra på produktivitet och lönesättning. Samhällets krav på arbetsgivarna att anställa arbetshandikappade har huvudsakligen riktat sig till den privata sektorn. Först på senare tid har den offentliga sektorns möjligheter att anställa personer med handikapp uppmärksammats, och arbetsmarknadsverket träffade förra året avtal med ett antal offentliga arbetsgivare om intensifierad verksamhet inom anpassningsgrupperna, som ett led i det handlingsprogram som arbetsmarknadsstyrelsen antog 1979. Det är angeläget att parterna på den offentliga sidan aktivt verkar för att erbjuda arbetshandikappade sysselsättning. Det är inom den icke utlandskonkurrerande sektorn som den största potentialen finns. Behovet av särskilda åtgärder från samhällets sida för att bereda handikappade sysselsättning är stort, och det är därför tillfredsställande att enighet har uppnåtts om det initiativ som togs av de borgerliga partierna i utskottet för att föreslå en parlamentarisk utredning för att närmare utreda de arbetshandikappades möjligheter på arbetsmarknaden i stort. En fråga som utredningen bör ta upp är en differentiering av lönebidragens storlek med hänsyn till handikappets art och svårighet samt åtgärder som syftar till att underlätta utslussningen av arbetstagare från Samhällsföretag. Det är vår uppfattning att lönebidrag är en effektiv stödform, och bidrag bör kunna utgå med upp till 100 96 då så är befogat. Möjligheterna att utan omfattande administrativt krångel bygga upp ett system, där lönebidraget omprövas vid lämpliga tillfällen och där det kan såväl sänkas som höjas, bör undersökas. I tilläggsbudget III anför arbetsmarknadsministern att lönebidrag är ett bättre alternativ för såväl den enskilde som för samhället än förtidspension eller skyddad sysselsättning. Det är för oss moderater glädjande att denna uppfattning, som vi länge hävdat, nu tycks vinna allmänt gehör. Stiftelsen Samhällsföretag har en viktig funktion att fylla när det gäller att ge arbetshandikappade sysselsättning i en skyddad miljö. Utskottet framhåller att den övergripande uppgiften för Samhällsföretag är att bereda arbetshandikappade, som inte har andra alternativ till sysselsättning, ett avlönat och meningsfullt arbete, vilket bör ske till lägsta möjliga kostnad för samhället. Samhällsföretag står för den i särklass dyraste sysselsättningsformen. Det är därför angeläget att utplacering av arbetshandikappade från Samhällsföretag till den reguljära arbetsmarknaden kan ske i betydligt större omfattning än vad som nu är fallet. F. n. slussas endast 1 96 ut i reguljärt arbete. Inom Samhällsföretag vidtas redan nu vissa åtgärder för att öka utslussningen från stiftelsens verkstäder till den reguljära arbetsmarknaden. Härigenom kan möjligheter öppnas för nya grupper av handikappade att placeras inom Samhällsföretag för längre eller kortare perioder. Dessa åtgärder behöver intensifieras. Det är ett önskemål att Samhällsföretag i högre grad än nu erbjuder arbete åt de gravast handikappade. De som har ett stort behov av särskild teknisk utrustning och personella resurser men som ändå har en arbetsförmåga som bör tas till vara borde vara de som i första hand får plats vid Samhällsföretag enligt moderaternas uppfattning. Vi ser det som angeläget att den försöksverksamhet som bedrivs bl.a. vid Vapensmeden i Huskvarna och som erbjuder intressanta alternativ till sysselsättning i Samhällsföretags egna verkstäder utökas. Alltsedan tillkomsten av Samhällsföretag har det riktats kritik mot stiftelsen för att den med statligt stöd konkurrerar ut andra, redan existerande företag med likartad tillverkning. Trots att åtgärder vidtagits inom Samhällsföretags organisation för att åstadkomma en marknadsmässig prissättning och jämbördiga konkurrensvillkor har kritiken inte tystnat. På senaste tiden har det framkommit ytterst grava anmärkningar med anledning av de ansträngningar som Samhällsföretags dotterbolag Samhall gör för att skapa en exportmarknad i USA för träskor. Dels konkurrerar Samhall med en annan svensk tillverkare, dels sker marknadsföringen tydligen på ett sådant sätt att kostnaderna inte står i rimlig proportion till den förväntade försäljningen. Satsningen tycks dessutom ha misslyckats. Givetvis är det i första hand en uppgift för Samhällsföretags styrelse att undersöka huruvida kritiken är berättigad eller inte. Men frågor av det här slaget bör också tas upp av den parlamentariska utredningen. Vi moderater har den uppfattningen att Samhall bör avvecklas. Samhällsföretag får självfallet inte bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att enskilda företag konkurreras ut, därför att de inte kan möta en otillbörlig konkurrens. Detta gagnar inte de arbetshandikappades situation på arbetsmarknaden. Det är ju de enskilda företagen som förväntas ta emot de arbetshandikappade då deras arbetsförmåga förbättrats. En koncentration av Samhällsföretags verksamhet på legooch underleverantörstillverkning bör ha den dubbla effekten att den inte bara medverkar till en gynnsam industriell struktur på olika orter utan också ge den handikappade arbetskraften träning när det gäller en tillverkning som kan underlätta för de handikappade att få anställning inom de företag som anlitar Samhällsföretag. Det är inte lyckligt om Samhällsföretag har en lönestruktur som medför att andra företag på orten får svårt att konkurrera om arbetskraften, utan Samhällsföretag bör på varje ort ha en sådan lönestruktur att stiftelsen inte kan uppfattas som löneledande. En förutsättning för att de arbetshandikappade skall komma in på och få fotfäste på arbetsmarknaden är givetvis att de upplevs som ett positivt tillskott, inte som ett hot och en belastning. Det är därför angeläget att hithörande frågor tas upp och att de får en allsidig belysning i den föreslagna utredningen. Av denna anledning är det också viktigt att företagen inte utsätts för direkta eller indirekta tvångsåtgärder. Den skärpning av främjandelagen som socialdemokraterna efterlyser, liksom bindande kontrakt mellan företag och arbetsmarknadsmyndigheter, kan möjligen pressa ut flera handikappade i företagen. Men hurdan blir den arbetsmiljö som de handikappade upplever när de på detta sätt påtvingats företagen och deras anställda? Sådana åtgärder gagnar inte de människor det här handlar om. Den skyddade verksamheten är en nödvändig del av samhällets medel för att ge alla kategorier på arbetsmarknaden möjligheter till arbete. Härom råder inga delade meningar. Detta konstaterande innebär dock inte att verksamheten skall vara skyddad från insyn, kritik och krav. Det är ett sundhetstecken att formen för och innehållet i den skyddade verksamheten utsätts för granskning och kritik. Från samhällets sida bör vi ständigt vara öppna för att verksamheten kan förbättras och effektiviseras, till gagn för de handikappade. Kostnaderna för Samhällsföretag är höga. Den budget som nu ligger på riksdagens bord uppgår till drygt 2 300 milj.kr. Riksdagen beslutade i höstas att bidraget till Samhällsföretag för andra hälften av innevarande budgetår skall sänkas från 135 till 129 26 av lönesumman. Utskottet föreslår att detta bidrag står fast för hela nästkommande budgetår. I den begränsade översyn av Samhällsföretag som nyligen presenterades väntas bidragsbehovet kunna minskas till 115 90 budgetåret 1986/87. Vi har från moderat håll accepterat ett 129-procentigt bidrag för nästkommande budgetår i avvaktan på den parlamentariska utredningen. En av utredningens viktigaste uppgifter blir att granska formerna och kostnaderna för sysselsättningen av arbetshandikappade i stort från såväl sociala som statsfinansiella utgångspunkter. Det är vår uppfattning att utredningen bör bedrivas skyndsamt. Vår representant i Samhällsföretags styrelse har reserverat sig för ett bidrag motsvarande 113 26 av lönesumman budgetåret 1986/87. Det är vår bestämda uppfattning att detta är den absolut högsta acceptabla nivån. Genom rationaliseringar inom främst den centrala och regionala administrationen bör det vara möjligt att åstadkomma en betydande minskning av de statliga bidragen, utan att möjligheterna för de i verklig mening arbetshandikappade att erhålla avlönat arbete försämras. Genom ett effektivt utnyttjande av de resurser som kan ställas till förfogande kan fler arbetshandikappade erbjudas anställning. Utskottsmajoriteten förordar ett investeringsbidrag till Samhällsföretag på 30 milj.kr. Vi anser att bidraget bör begränsas till 10 milj.kr. Med hänsyn till det statsfinansiella läget bör investeringarna hållas på lägsta möjliga nivå. Vad gäller miljöinvesteringar innebär detta att endast sådana investeringar bör genomföras som annars skulle medföra förelägganden från yrkesinspektionen. Också i fråga om investeringar därutöver bör resultatet av den parlamentariska utredningen avvaktas. Vårt ställningstagande framgår av reservation nr 24. I reservation nr 26 yrkar vi bifall till vårt förslag om en besparing på 8 milj.kr. på anslaget till arbetsmarknadsinstituten. Den organisation för arbetsmarknadsinstitut som trädde i kraft den 1 januari 1980 innebar bl.a. att nio enskilt ägda arbetspsykologiska konsultföretag med 800 anställda förstatligades. Moderata samlingspartiet gick emot beslutet i denna del, och vi har inte ändrat åsikt i det avseendet. AMI-organisationen uppnår under innevarande budgetår ca 90 96 av den kapacitet som organisationen skall ha vid full utbyggnad. Vi anser att det med tanke på det statsfinansiella läget är motiverat att avvakta med fortsatt utbyggnad. Samtidigt hänvisar vi till de möjligheter som finns att med en ökning av de kortare insatserna tillsammans med effektivisering av arbetet och omfördelning av resurserna ta emot fler sökande. Jag kan inte finna att utredningen om de arbetshandikappades möjligheter på arbetsmarknaden i stort skulle vara förhindrad att också studera arbetsmarknadsinstituten. Den i veckan publicerade rapporten från GATT är den senaste i raden av internationella rapporter om en stagnerande världshandel och vikande produktion. Det svenska näringslivet måste avsätta sina produkter på en världsmarknad som drabbats av en djup och varaktig ekonomisk avmattning. Det i ett internationellt perspektiv höga kostnadsläget och den låga produktivitetsutvecklingen, som varit kännetecknande för svensk industri sedan slutet av 1960-talet, har medverkat till att vi förlorat en fjärdedel av våra andelar av världsmarknaden. Denna utveckling har försvårats av att nya industriländer inte bara prismässigt utan också i fråga om kvalitet, service och teknik hunnit ifatt och i vissa fall gått om oss. Samtidigt har den offentliga sektorn byggts ut kraftigt och ställer allt högre anspråk på ekonomiska resurser. Vi känner alla till de påfrestningar utvecklingen medfört på vår ekonomi. Arbetet är en av hörnstenarna i vårt ekonomiska system. Arbetet bidrar till den ekonomiska utvecklingen men är också beroende av den. Trots den ogynnsamma utvecklingen av världsekonomin har de borgerliga regeringarna lyckats hålla sysselsättningen uppe på oförändrat hög nivå. En jämförelse med vår omvärld visar att detta är en unik prestation. Den höga ambitionsnivån har också kommit de arbetshandikappade till del. Bara förra året ökade antalet anställda med lönebidrag med mer än 3 100 personer eller drygt 10 20. Antalet anställda i skyddad verksamhet har ökat med drygt 6 000 personer sedan 1976 och uppgår nu till närmare 22 000 människor. För nästa år beräknas drygt 25 000 personer få anställning inom Samhällsföretag. Möjligheterna till provanställning och yrkesintroduktion kommer också att kunna få en positiv effekt för de arbetshandikappade. De får en möjlighet att visa vad de duger till. Socialdemokraterna har genomgående fört en politik som skulle ha medfört ytterligare svåra påfrestningar på vår ekonomi. Det betänkande vi nu behandlar är ett exempel i en lång rad på hur socialdemokraterna inte kan eller vill inse att ytterligare statlig expansion enbart skulle försvåra våra ekonomiska problem och medföra att vi överförde en ännu tyngre skuldbörda till kommande generationer. Vi skulle få ännu svårare att hävda oss på världsmarknaden och därmed få ännu svårare att öka sysselsättningen för såväl handikappade som icke handikappade. Vad som nu måste prioriteras är inte i första hand ytterligare statlig spendersamhet utan en kritisk granskning av de utbetalningar som görs och en effektivare användning av medlen. Därmed kan vi åstadkomma ett bättre resultat av de insatser som görs. Det är enbart genom en politik som leder till balans i ekonomin och konkurrenskraft på världsmarknaden som vi kan skapa varaktig och trygg sysselsättning för alla. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna nr 24 och nr 26 samt avslag på de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! De frågor vi i dag behandlar här i riksdagen — problemen på arbetsmarknaden och svårigheterna att upprätthålla sysselsättningen — är av utomordentligt stor betydelse för den enskilde. Arbetet är av avgörande betydelse för människornas livssituation. Att ha ett arbete innebär gemenskap med andra människor och ekonomiskt oberoende. Det skapar självkänsla; man upplever att man betyder något i samhället. Att drabbas av arbetslöshet kan vara helt förödande och leda till isolering, psykiska problem och passivisering. Särskilt allvarlig är situationen för de unga om de får börja sitt yrkesverksamma liv med att gå arbetslösa. De åtgärder som vidtas för att skapa sysselsättning är därför en mycket god samhällsekonomisk investering. Vi befinner oss nu i en situation med ökade svårigheter att upprätthålla sysselsättningen. I detta läge krävs åtgärder av olika slag, och regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder för att stärka ekonomin, öka konkurrenskraften i industrin och komma till rätta med det besvärliga läget på arbetsmarknaden. Vi har ett läge där hela Europa befinner sig i en svår lågkonjunktur med i många fall mycket högre arbetslöshet än vår. Det är på den marknaden vi skall försöka exportera våra produkter. Därför är jämförelsen viktig. Vilken regering som än sitter vid makten rår den inte över dessa förhållanden. Därför är det viktigt med kraftfulla arbetsmarknadspolitiska insatser som komplement till de ekonomisk-politiska åtgärderna. Stora insatser har gjorts. Ingen socialdemokratisk regering har gjort sådana satsningar som de borgerliga regeringarna gjort under slutet av 1970-talet på att upprätthålla sysselsättningen. Uttalanden om att regeringen medvetet skulle arbeta för att skapa arbetslöshet faller därför på sin egen orimlighet. Aldrig skulle någon från centerpartiet komma på tanken att beskylla socialdemokraterna för att medvetet ha drivit en arbetslöshetsskapande politik i början av 1970-talet, när vi hade lika hög arbetslöshet som nu. En bred politisk enighet har rått kring målsättningen om full sysselsättning. Denna målsättning står fast även med dagens försämrade arbetsmarknadsläge. Jag tycker, i likhet med Eva Winther, att det är glädjande att vi i dag kan föra en nyanserad debatt angående arbetsmarknadspolitiken. Jag skall nu gå in på att kommentera några av de reservationer som är fogade till arbetsmarknadsutskottets betänkande 1981/82:21. I reservation 7 yrkar moderaterna på en höjning av starthjälpsbeloppen för att stimulera till en ökad yrkesmässig och geografisk rörlighet och därigenom åstadkomma ökad industrisysselsättning. Utskottet framhåller att betydande förändringar i reglerna och villkoren för flyttningsbidrag gjordes för ett år sedan. Bl. a. gjordes bidragen då skattefria. Avsikten med flyttningsbidragen är att kompensera den arbetstagare som tvingas flytta från hemorten för de merkostnader som flyttningen medför. Såsom framgår av arbetsmarknadsutskottets betänkande 1980/81:21 har arbetsmarknadsministern påpekat att flyttningsbidragen inte bör göras så förmånliga att de blir en stimulans för människor att flytta. Moderaternas förslag skulle enligt min uppfattning kunna leda till en ny flyttlasspolitik, och det vill vi från centerns sida inte medverka till. Jag övergår nu till att kommentera de socialdemokratiska reservationerna 10, 11 och 12, som berör arbetsmarknadsutbildningen. I reservation 10 yrkar socialdemokraterna att arbetsmarknadsutbildningen skall beräknas omfatta 120 000 deltagare, vilket innebär en ökning med 10 000 deltagare i jämförelse med regeringens förslag. Utskottet godtar regeringens förslag och hänvisar till att medel kan anslås senare om det skulle föreligga behov av ökad volym för arbetsmarknadsutbildning. Under budgetåret 1980/81 deltog totalt 95 800 personer i arbetsmarknadsutbildning, vilket var ca 45 000 färre än AMS ursprungligen hade räknat med. Arbetsmarknadsministern framhåller i budgetpropositionen att det finns olika orsaker till att kapaciteten inte helt utnyttjats. Gymnasieskolan har bl.a. fått ökade möjligheter att erbjuda yrkesutbildning. AMS har även fått i uppdrag av regeringen att redovisa vad som krävs för ett utökat resursutnyttjande inom arbetsmarknadsutbildningen och vilken planering som finns för utbildningen under budgetåret 1982/83. Med hänsyn till den utbildningskapacitet som faktiskt utnyttjats inom arbetsmarknadsutbildningen torde regeringens beräkning om 110000 deltagare vara väl avvägd. I reservation 11 begär socialdemokraterna att AMS verksamhet med utbildningsinsatser för medelålders och äldre kvinnor utvidgas speciellt i de delar av landet där förvärvsfrekvensen bland kvinnorna är låg. Arbetsmarknadsutbildningen har stor betydelse när det gäller att öka kvinnornas möjligheter till sysselsättning och för att främja jämställdheten på arbetsmarknaden. Som utskottet framhåller finns det inga hinder för AMS att anordna sådan verksamhet som socialdemokraterna önskar. Utskottet påpekar även att förberedande teoretiska studier kan erbjudas vid folkhögskolor och inom den kommunala vuxenutbildningen. Den socialdemokratiska reservationen 12 behandlar svenskundervisningen för invandrare inom arbetsmarknadsutbildningen. I reservationen krävs att svenskundervisningen utvidgas dels genom att kravet på efterföljande yrkesutbildning slopas, dels genom att vid behov utbildningen kan förlängas och gälla mer än f. n. högst 18 veckor. Kunskaper i svenska språket är av utomordentligt stor betydelse för invandrarnas möjlighet att få arbete. Samhället gör därför stora insatser för att ge invandrare svenskundervisning. Förutom att svenskundervisning för invandrare ges i samband med arbetsmarknadsutbildning kan sådan undervisning erbjudas också inom den kommunala vuxenutbildningen, vid flyktingförläggningarna och från studieförbundens sida. Utredningen om svenskundervisning för invandrare har nyligen avlämnat ett betänkande där det föreslås att en ny utbildning för invandrare skall inrättas. Utskottet anser att någon ändring i nuvarande regler inte bör göras i avvaktan på ett ställningstagande till utredningens förslag. Socialdemokraterna reserverar sig också på några punkter beträffande beredskapsarbetena. I reservation 14 sägs att planeringen för beredskapsarbetena bör inriktas mot en volym om 7 miljoner dagsverken. Vidare kräver socialdemokraterna en redovisning från regeringen angående den aktuella planeringsberedskapen och medelsbehovet för beredskapsarbetena. Utskottet godtar den av regeringen beräknade volymen om 4,5 miljoner sysselsättningsdagar. Denna beräkning är konjunkturneutral, och om behov skulle föreligga finns möjlighet att utnyttja finansfullmakten. Beträffande yrkandet om planeringsredovisning hänvisar utskottet till den redogörelse som årligen presenteras i budgetpropositionen. Jag vill i detta sammanhang även erinra om min motion angående en mera långsiktig bedömning av utvecklingen på arbetsmarknaden från AMS sida, som behandlas i detta betänkande. I skilda sammanhang görs prognoser för utvecklingen på längre sikt inom områden av betydelse för sysselsättningen. Jag anser att det skulle vara värdefullt om AMS kunde göra en sammanvägning av den information som tas fram på olika håll om den framtida ekonomiska utvecklingen. Denna kunde sedan ligga till grund för bedömningen av det framtida behovet av nya arbetsmarknadspolitiska medel. Utskottet har ställt sig positivt till syftet i min motion, och det noterar jag med tillfredsställelse. Regeringen föreslår vissa ändringar av bidragsbestämmelserna för beredskapsarbeten. Dessa avvisas av socialdemokraterna i reservation 15. Utskottet tillstyrker regeringens förslag, som innebär en ökad inriktning mot dagsverksbilliga arbeten. Vidare maximeras tiden för beredskapsarbeten inom tjänstesektorn till fem månader för att få till stånd större omsättning på personer i beredskapsarbeten. Därmed får arbetsförmedlingen ökade möjligheter till aktiva planeringsinsatser. Med det anförda får jag, herr talman, yrka bifall till reservationerna 5, 8 och 25 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I sitt betänkande 1981/82:21 avvisar arbetsmarknadsutskottet ett förslag från Birgitta Hambraeus i motion 840, att fler deltidsarbeten skall främjas av sysselsättningsskäl. Ett förslag att dela på heltidstjänster i det enda syftet att skapa fler arbetstillfällen på deltid kan vi inte tillstyrka, men vi instämmer i utskottets uppfattning att ett flexibelt arbetsliv med möjlighet att välja heleller deltidsarbete ger stora fördelar såväl för den enskilde arbetstagaren som för samhället. Genom deltidsarbete kan den enskilde anpassa sin arbetstid efter den egna situationen under olika perioder av livet. En kortare arbetstid ger mer tid för familj, hobbyverksamhet, organisationsliv, studier etc. Datoriseringen ger oss nu också helt nya möjligheter till ett flexibelt arbetsliv. Från industrins synpunkt kan det många gånger vara önskvärt med ett flexibelt arbetstidsuttag för att få ett högre kapacitetsutnyttjande och därmed högre produktivitet. Deltidsarbetet är i dag koncentrerat till ett fåtal yrkesområden, dominerade av kvinnlig arbetskraft. Det är enligt min uppfattning önskvärt att det skapas möjligheter att arbeta på deltid inom de flesta yrkesområden. Detta är inte minst ett angeläget jämställdhetskrav. Också männen bör ges möjligheter att genom att arbeta deltid ta en större del av ansvaret för hem och familj. Genom en spridning av deltidsarbetet till fler yrkesområden underlättas dessutom för kvinnorna att komma in på dessa mer mansdominerade yrkesområden. Deltidsarbete, förkortad arbetstid och tjänstledighet för barnomsorg är exempel på åtgärder som har underlättat för kvinnor att komma in på arbetsmarknaden och att stanna där även under perioder med barnomsorgsansvar. Deltidsarbete har därför bidragit till minskat ekonomiskt beroende och ökat självförtroende för kvinnor, ett självförtroende som ofta har naggats i kanten under år som hemarbetande. Ungefär en fjärdedel av alla förvärvsarbetande kvinnor och män arbetade år 1980 deltid enligt AKU. Omkring 85 70 av de deltidsarbetande var kvinnor. Deltidsarbetet förekommer i många varierande former och bygger ofta på direkta överenskommelser mellan arbetstagare och arbetsgivare vid sidan av gällande avtal med fackföreningarna. Brist på samstämmighet mellan arbetsinsats och sociala förmåner kan vara problem för de deltidsarbetande jämte brist på kännedom om de sociala konsekvenserna, framför allt i pensionshänseende. Så t.ex. nekas den som arbetar mindre än i genomsnitt 17 timmar i veckan medlemsskap i arbetslöshetskassa. En sådan särbehandling av den deltidsarbetande gör givetvis hans eller hennes situation otrygg. Jämställdhetskommittén har i sitt nyligen presenterade betänkande föreslagit att såväl en kortare generell arbetstid som ett flexibelt arbetstidsuttag över livscykeln skall utredas. Förslaget är föranlett bl.a. av att så många människor önskar kortare arbetstid, särskilt under den tid då barnen är små. Man vill ha mera tid för sina barn. En generell arbetstidsförkortning kan emellertid komma att minska möjligheterna för människor med vårdansvar att anpassa sin arbetstid så som de önskar. Dessutom är det väl tveksamt om vi inom överskådlig tid kan tillåta oss den standardhöjning som en generell arbetstidsförkortning innebär.

Som lärare har jag i ca tio års tid testat mina vuxna elever — elever i 20-årsåldern — om deras önskemål beträffande familjebildning kontra yrkesarbete, om de vill vara hemma en tid eller ej. Under alla dessa år har jag samfällt fått svaret: både — och. Både vara hemma en tid och få njuta av småbarnsåren, men sedan inte ha nackdel i karriären av att ha ägnat de åren åt barnen. Föräldrar vill ha tid för barnen och känner att detta är viktigt för barnen — och för dem själva. Så starka önskemål från de unga föräldrarna bör uppmuntras. Visserligen finns nu möjligheten att reducera sin arbetstid till sex timmar per dag när man har små barn, men uppenbarligen tycker många ändå att tiden med barnen blir för kort och tiden för barnen på t.ex. en barnstuga för lång. Det har förundrat mig att man inte i samhällsplaneringen har tagit konsekvenserna av de kunskaper vi har om hur barn utvecklas och hur mycket barn orkar med av nya intryck vid olika åldrar. Barnet utvecklas i förhållande till sin omgivning successivt genom att först fästa blicken, sedan upptäcka sig själv och därefter sin närmaste omgivning. Först omkring treårsåldern har barnet begrepp om människorna omkring sig som individer. Barnet präglas av sin vårdare, mamma först, pappa sedan. De första årens uppbyggnad av känsloband och tillit är oerhört viktiga. Modern är utan tvekan den viktigaste personen för det späda barnet. Ett spätt barn blir stressat av för många ljud och för många personer omkring sig under alltför lång tid. Det förmår inte ta till sig alla intryck. Men när barnet är ca tre år väcks dess intresse för andra barn — och för vuxna — och det har behov av att leka med andra barn. Då bör detta behov av stimulans tillmötesgås t.ex. i barngrupper i barnstuga, familjedaghem eller annan barngruppsverksamhet. Barnet orkar endast gradvis vidga sin värld och är beroende av en stabil, kontinuerlig relation för att utvecklas positivt. De långa dagarna i barnstuga är omvittnat negativa för barnet. Kunskaperna om hur barn utvecklas socialt och intellektuellt finns givetvis hos sociala myndigheter och bland barnomsorgspersonal. Man försöker också motverka negativa effekter genom attt.ex. ha en vårdare per barn och genom mycket små grupper. Men personal flyttar, tyvärr ganska ofta, och känslobanden med barnet bryts, ibland med svåra följder för barnet. Föräldrar finns emellertid som regel alltid. De känner och vet att ju mer tid de har för barnet desto bättre är det. Därför försöker de rätta sin arbetsinsats efter barnets behov. I avvaktan på att kunna göra det ekonomiskt möjligt för småbarnsföräldrar att vara hemma de allra första åren, t.ex. genom en vårdnadsersättning, måste man från samhället vara positiv till kvinnors och mäns strävanden att hinna med och orka med både barn och arbete. Därför bör deltidsarbete främjas— inte för att öka antalet arbetsplatser, som är motionärens motiv och som också nyligen anförts av arbetsmarknadsministern som skäl för att vara positiv till deltidsarbete, utan av skäl som jag nu redovisat. Så länge vi inte kan ekonomiskt tillmötesgå önskemålet om valfrihet i valet mellan hem och arbete, så länge bör vi vara positiva till och göra det mera rättvist för dem som kämpar för att räcka till både för sina barn och för att klara en försörjning. Det är också på tiden att vi i diskussionen och i planeringen talar om och mer utgår från barnens behov. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna 24 och 26 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill kommentera några punkter i betänkandet om arbetsmarknadspolitiken som särskilt rör de s.k. arbetshandikappade. Mot bakgrund av en allt svårare situation på arbetsmarknaden för denna grupp är det angeläget att ytterligare förstärka och finjustera insatserna på området. Det gäller sålunda att effektivisera främjandelagen, att öka insatserna inom arbetsvård och förmedlingsverksamhet, att förbättra reglerna för hjälpmedel, arbetsbiträde och bilstöd och sist men inte minst att ständigt sträva efter att anpassa hela arbetsmiljön till alla individers förutsättningar. Vidtager man åtgärder av detta slag, så skulle ingen förhindras från att göra eninsats i arbetslivet efter sin förmåga. Arbetsinsatsen varierar för olika människor, men alla skulle få känna glädjen över att få bidra till den gemensamma produktionen. Arbetet spelar en stor roll för att forma förutsättningarna för sociala relationer och aktiviteter utanför anställningen. Rent samhällsekonomiskt betalar sig åtgärder av det slag jag nämnt genom att människorna blir skattebetalare i stället för pensionstagare. Mot bakgrund av den svåra situationen för svårplacerad arbetskraft är det förvånande att regeringen och utskottsmajoriteten lägger sparsamhetsaspekter på de arbetsmarknadspolitiska insatser som särskilt är riktade till handikappade och som skall hjälpa dem ut i arbetslivet. De hårda ekonomiska krav man t.ex. nu ställer på Stiftelsen Samhällsföretag gör att företaget inte kan uppnå de sociala mål som riksdagen bara för några år sedan satt upp för verksamheten. Regeringens ryckiga politik när det gäller Samhällsföretag har redan lett till att anställning av arbetshandikappade fått begränsas. De spareffekter som man inom departementet räknat fram för Samhällsföretag äts snabbt upp av ökade kostnader på andra områden inom samhällssektorn. Alternativet för arbetshandikappade, om de inte kan beredas anställning inom Samhällsföretag eller i öppna marknaden med lönebidrag eller på annat sätt, blir förtidspension. Det alternativet blir betydligt dyrare för samhället. Några spareffekter uppnås inte med ett sådant snävt synsätt som regeringspolitiken styrs av på detta område. I den tidigare debatten ville borgerliga företrädare ge intryck av att det gäller marginella förändringar för Samhällsföretag. Så är ingalunda fallet. Det handlar om betydande belopp, och det kommer att påverka verksamheten inom företaget. Situationen är mycket allvarlig för Samhällsföretag, vilket också styrelsen framfört på olika sätt till regeringen. Jag tycker att styrelsen är det forum där man kan bedöma en effekt av detta slag. Man har mycket bestämt gjort klart för regeringen att de genomdrivna prutningarna inte kan genomföras utan att den sociala och arbetsmarknadspolitiska målsättningen för verksamheten åsidosätts. Bakom detta alarmerande uttalande från styrelsen för Samhällsföretag står arbetsmarknadsutskottets ordförande Elver Jonsson och även ledamoten av denna kammare, Börje Hörnlund, vilka båda sitter med i styrelsen. Ett konsekvent handlande måste leda till att dessa personer följer upp Samhällsföretags bedömning och ger företaget de medel som är nödvändiga för att driva en verksamhet efter de av riksdagen uppgjorda målen. Slutligen går regeringens handlande beträffande Samhällsföretag ut över enskilda människor som ställer förhoppningar på företaget om en anställning som sedan kan leda till en öppning för dem till arbetslivet. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna 21, 22, 23 och 24, där vi socialdemokrater tar vårt ansvar för Samhällsföretags verksamhet och för de anställda och anvisar de medel som är nödvändiga, vilka också har täckning i den socialdemokratiska budgeten. I övrigt vill jag kommentera ytterligare två reservationer, nämligen reservationerna 17 och 20, som bl.a. fångar upp min motion 1524 om rätt att kombinera bidrag till arbetsbiträde med lönebidrag och min motion 1276 om rehabiliteringslön. Gemensamt vill vi med dessa förslag ytterligare förbättra möjligheterna för enskilda människor att hävda sig på en svår arbetsmarknad. Enligt nu gällande bestämmelser kan alltså bidrag till arbetsbiträde inte utgå i de fall anställning sker med stöd av lönebidrag. Detta utgör ett stort hinder för dem som bäst behöver en sådan anställning, eftersom arbetsgivarna inte är beredda att svara för arbetsbiträdets lön. Svårigheterna uppstår inte bara vid anställning med lönebidrag utan även när handikappade ungdomar fullgör studieoch yrkesorientering, praktisk arbetslivsorientering och annan praktik. Förutsättningen för att en person med starkt nedsatt funktionsförmåga skall kunna erhålla arbete eller praktik är alltså i många fall att vederbörande har tillgång till arbetsbiträde för sådan service som normalt finns på arbetsplatsen. I de fall sökande får anställning utan särskilt lönebidrag kan alltså ersättning till sådant biträde utgå. Även Samhällsföretag täcker numera såväl lönesom arbetsbiträdeskostnaderna. Det är därför konsekvent och rimligt att skapa den möjligheten, att bidrag till arbetsbiträde även utgår vid anställning med lönebidrag samt vid praktik. I annat fall inträffar det märkliga att enskilda handikappade t.o.m. slås ut ur systemet med lönebidrag, som i sista hand finns för att bereda dem ett arbete. Utskottsmajoritetens motivering för att avvisa detta krav är enligt betänkandet ”att det f. n. inte finns ekonomiska förutsättningar att utöka bidragsgivningen”. Det finns, som jag ser det, inget ekonomiskt förnuft bakom den bedömningen. Alternativet för den enskilde blir även i detta fall en tillvaro med pension som säkert kostar mer än den åtgärd som det här förslaget innebär. Även rehabiliteringslönen är ägnad att förbättra möjligheterna att återföra förtidspensionärer till arbetslivet. Det är ytterst otillfredsställande att framför allt ungdomar erhåller sjukbidrag/förtidspension innan en omfattande rehabilitering satts in, som syftar till att återföra t.ex. trafikskadade till arbete eller utbildning. Beviljad pensionsförmån tas ofta av arbetsvårdande myndigheter till intäkt för att rehabilitering inte skall ske. Pensionen kan också vara rehabiliteringsfientlig, eftersom pensionstagaren och eventuellt dennes föräldrar hunnit vänja sig vid den grundtrygghet som ett beviljat sjukbidrag innebär. Det finns en psykologisk fördel med lön i stället för pension. Förtidspensionen har en definitiv innebörd. Därför är förslaget med rehabiliteringslön att föredra. Med hänvisning till möjligheten till vilande förtidspension avstyrker arbetsmarknadsutskottet även i år detta krav, vilket jag beklagar. Jag hävdar fortfarande att ett system med rehabiliteringslön är bättre. Även en stor del av handikappsrörelsen ställer sig bakom ett sådant yrkande. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Den avgörande skiljelinjen i det svenska samhället går mellan dem som har ett tryggt jobb och dem som saknar ett sådant eller hotas av arbetslöshet. Trots tendensen i samhällsdebatten att vinkla alla förändringar till elände måste vi som har ett tryggt och meningsfullt arbete erkänna arbetets stora värde och solidariskt ställa upp för att rätten till arbete skall gälla alla. I synnerhet gäller detta en utsatt grupp ungdomar, där arbetslöshetens problem kombineras med tidigare svårigheter i skolan och en splittrad uppväxttid. Utan stöd av ett arbete som ställer krav och erbjuder möjligheter till utveckling och gemenskap är risken stor för en minst sagt mindre tillfredsställande livsstil.

I en svensk undersökning konstaterar man att arbetslösa ungdomar i jämförelse med arbetande ungdomar har fler psykosomatiska tecken på sjukdom och högre starkspritsoch starkölskonsumtion. De arbetslösa ungdomarna känner sig också mer nedstämda och har en betydligt sämre framtidstro. ”Dagens arbetslösa ungdomar blir morgondagens medelålders patienter”, är slutsatsen av en mer omfattande finsk undersökning. I en dansk kunskapsöversikt om arbetslöshetens psykiska följdverkningar framhåller man att arbetet är av avgörande betydelse för att den unga människan skall kunna skapa sig en egen tillvaro. Arbetet ger också känslan av att man presterar något värdefullt och bidrar till gemenskap. När den unga människan inte arbetar berövas hon möjligheter att pröva sig själv och utveckla en självständig personlighet, liksom förmågan att delta i olika former av gemenskap. I den danska undersökningen konstateras också att arbetslösa ungdomar psykiskt drabbas hårdare än äldre. Följderna är desamma som för vuxna, men de är allvarligare och längre bestående. De unga är helt enkelt mer sårbara. Ungdomsarbetslöshet är både fysiskt, psykiskt och socialt nedbrytande. Vissa av dem som drabbas hamnar i en ond cirkel, där olika former av missbruk snabbt kan leda till en destruktiv livsstil. Med denna väldokumenterade insikt är det felaktigt att hävda att unga människor frivilligt väljer arbetslöshet. Lika mänskligt förödande är också den inställning som innebär att samhällets ansvar gentemot de arbetssökande enbart avser en ekonomisk grundtrygghet. Samhällets ansvar måste sträcka sig längre och innebära att åtminstone alla ungdomar under 21 år som inte går i skolan erbjuds ett arbete. Även om detta arbete inte i alla fall fullt ut kan svara mot den arbetssökandes förväntningar, framstår ett arbete alltid som ett bättre alternativ än att gå arbetslös. De kunskaper och arbetslivserfarenheter som en anställning ger är av utomordentligt stor betydelse för personlig utveckling och som introduktion till fortsatt förvärsarbete. När det gäller den minoritet ungdomar som har särskilda problem och ställer sig tveksamma till annat arbete än exakt det som de har förväntat sig, måste samhället känna ett särskilt ansvar att pröva olika möjligheter och inte avfärda dessa ungdomar med ekonomiska bidrag. Med en sådan vidgad solidaritet från samhällets sida finns också motiv att begära av alla ungdomar att de ställer upp och praktiskt prövar de arbeten som kan erbjudas. Härigenom får ungdomarna fäste på arbetsmarknaden och en bättre grund för att forma sin framtid. De får en naturlig livsrytm och den personliga säkerhet som utförandet av ett nyttigt arbete ger. Deltagandet i samhällets produktiva liv ger också en delaktighet och en gemenskap, som ekonomiska bidrag och understöd aldrig kan förmedla till den enskilde. Bidrag kan inte heller motverka känslor av att vara överflödig, utstött, onyttig och isolerad. Om man fullt ut accepterar arbetets betydelse för människors välbefinnande, framstår det som nödvändigt att den offentliga sektorn får ett vidgat ansvar för sysselsättningen i t.ex. sviktande konjunkturer eller särskilt hårt utsatta delar av vårt land. Problemet är därvid inte brist på nyttiga och meningsfulla arbeten. Vi behöver fler i hemhjälp och hemsjukvård för ett växande antal äldre. Vi behöver bättre kommunikationer och ökade insatser i skogsvården. Vi har ett stort antal föråldrade mentalsjukhus som behöver ”hårdbantas” och ersättas med andra vårdformer. De handikappade behöver upprustade och nya lägenheter osv. Problemet ligger inte där utan i finansiering av verksamhetenii ett allt kärvare ekonomiskt klimat, där kraven på insatser skiftar starkt mellan olika kommuner. Ett flertal åtgärder har vidtagits av regering och riksdag. Avtal om ungdomslöner för de yngsta har träffats för såväl näringslivets som kommunernas verksamhet. Dock kvarstår att många unga nu och framöver kommer att vara arbetslösa, oavsett aldrig så blomstrande industrikonjunkturer, om inte samhället en gång för alla bestämmer sig för att utrota ungdomsarbetslösheten. Det är mot den bakgrunden som vi som står bakom motion 1513 har föreslagit att samhällets ansvar skall utsträckas till att innebära att alla ungdomar som är under 21 år och som inte går i skolan skall erbjudas ett arbete. Det är med stor tillfredsställelse som jag konstaterar att utskottet ställer sig bakom vår motion. Utskottet föreslår alltså att riksdagen med anledning av vår motion skall göra ett tillkännagivande till regeringen som innebär att alla ungdomar under 21 år skall erbjudas antingen utbildning eller arbete. Alla ungdomar skall kunna gå till skolan eller till ett arbete och därigenom få sin grundtrygghet. En gång för alla måste samhället markera att alla arbeten är meningsfullare än arbetslöshet. Därför är det en självklarhet att erbjudet arbete också skall antas i avvaktan på att man kommer in på en utbildning eller i det yrke man eftersträvar. Om samhället alltså inte avfärdar ungdomen med ekonomiska bidrag, utan ställer upp med den vidgade solidaritet som här föreslagen rätt till arbete innebär, finns det också motiv för ungdomarna att alltid ställa upp och ta erbjudet arbete. Sedan skolor, olika slag av arbetsgivare samt länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar gjort sitt bör ansvaret för att alla erbjuds ett arbete läggas på kommunerna. De ”övergångsarbetstillfällen” som kommunen erbjuder bör i stor utsträckning vara av praktisk art, såsom skogsröjningar, allmänna miljövårdsarbeten och upprustningsarbeten av olika slag. Kommunerna är genom sina förvaltningar och förtroendevalda bäst lämpade att känna till såväl möjliga arbetsområden som vilka ungdomar som inte fått fäste i en utbildning eller i arbetslivet. Självfallet måste samhället samtidigt, via skola och arbetsförmedling, på alla sätt försöka hjälpa ungdomarna in på den utbildning eller i det yrke han eller hon önskar sig och arbetar för att få. Anledningen till att vi här inte föreslår att ungdomsjobben skall omfatta även ungdom i högre åldrar är att kommunerna i ett inledningsskede torde få det tillräckligt arbetsamt med att ta ansvaret för årskullarna upp till 21 år. Stora besparingar kan göras genom att KAS, arbetslöshetskasseersättningar och sociala bidrag ej utgår. Dessa pengar kan användas till ungdomslöner. Även om ungdomarna i de flesta fall torde vara mycket ovana vid erbjudet arbete, så kommer en hygglig produktiv insats att göras. Var och en hjälper till med samhällsbyggandet efter sin förmåga. Eftersom ungdomsarbetslösheten starkt varierar mellan olika kommuner, måste staten ta på sig ansvaret för ett i huvudsak täckande ersättningssystem. En annan fördel med förslaget är att länsarbetsnämndens och arbetsförmedlingarnas kapacitet kan användas bättre. På sikt kommer kommuner, landsting och stat att spara stora pengar på en reform som ger de känsligaste ungdomsgrupperna antingen utbildning eller arbete. Reformen är att se som en viktig framtidsinvestering, innebärande såväl mänsklig som ekonomisk avlastning i form av ökat engagemang för och förmåga att deltaga i arbetet med att göra ett bra samhälle bättre. Vi har råd med mycket i välfärdens Sverige, men definitivt inte med att låta arbetsmarknaden dela upp våra ungdomar i ett A-lag och ett reservlag. Ungdomarna har rätt att kräva arbete och att få känna att de duger. Det är vår skyldighet att ställa upp — om inte annat så för vår egen skull. Genomförandet av reformen bör ske skyndsamt, och regeringen bör omedelbart ta kontakt med Kommunförbundet, för att kommunerna skall kunna komma i gång med arbetet inför skolstarten i slutet av sommaren. Man skulle då kunna tänka sig en ansvarsfördelning innebärande att kommunerna får full kompensation för lönen till ungdomarna mot att de står för ledningen av verksamheten. Det senare är skäligt med hänsyn till de indirekta effekter som kommunerna ganska omgående kan påräkna genom ett förbättrat skatteunderlag m.m. De kontakter som jag har haft med berörda ungdomar sedan motionen väcktes har styrkt mig i min uppfattning att det bästa inte får bli det godas fiende. Vi måste snabbt komma i gång och successivt växa in i vårt ansvar för att ge ungdomarna jobb och inte tro att vi kan köpa oss fria med olika ekonomiska ersättningar. Jag vill slutligen betona att reformen måste bli permanent. Vid en förbättrad konjunktur och ökad efterfrågan på arbetskraft bör så fort som möjligt samhällets åtagande successivt vidgas till att omfatta alla ungdomar under 25 år. Vi kan — här och nu - utrota ungdomsarbetslösheten, och vi måste göra det för att tillsammans kunna forma ett bättre samhälle, med ökad delaktighet och ett större engagemang för allt fler. Herr talman! Tyvärr måste jag avslutningsvis konstatera att arbetsmarknadsutskottet inte är enigt. Låt mig emellertid uttrycka förhoppningen att alla kommuner, oavsett majoritet, skall vara beredda att arbeta för och uppfylla den målsättning som arbetsmarknadsutskottet har uttalat i utskottets hemställan i moment 7. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 5, 8 och 25 samt i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I mitt inlägg skall jag beröra två motioner. Den ena motionen, 2105 av Christer Eirefelt och mig, tar upp utbildning och arbete åt ungdomar. Ungdomarnas situation har berörts i många inlägg i dag. Vi är alla oroade, och det med rätta. Även om den senaste statistiken visar på en liten nedgång i antalet arbetslösa ungdomar finns det anledning till fortsatt vaksamhet. Vi har just nu en olycklig kombination av stora ungdomskullar och en lågkonjunktur, som är gemensam för samtliga industriländer i väst. Men även om vi ser en vändpunkt när det gäller de stora ungdomskullarna och kan förvänta oss en konjunkturuppgång så småningom kvarstår det faktum att ungdomarnas möjligheter på arbetsmarknaden stadigt har försämrats under 1960 och 1970-talen. Den offentliga sektorn, industrin liksom näringslivet i övrigt kräver alltmer utbildad arbetskraft för de arbeten som står till förfogande. De mindre kvalificerade arbetena, lämpliga för nytillträdande på arbetsmarknaden, försvinner. De som drabbas hårdast är otvivelaktigt de ungdomar som aldrig kommer in på arbetsmarknaden, de som aldrig får en chans att skaffa sig den arbetslivserfarenhet som varje arbetsgivare kräver. I alla sammanhang visar det sig att flickornas situation är allvarligare än pojkarnas. Alltsedan arbetslösheten bland ungdomar under 25 år började öka i början av 1960-talet har flickornas andel ökat långt mer än pojkarnas. Flickor har, oberoende av konjunkturläget, markant högre arbetslöshetsnivå än pojkar. Vid alla kommande åtgärder måste därför flickornas möjligheter att tillgodogöra sig dem beaktas särskilt. Den utveckling som jag har skisserat i det föregående är en utveckling som kommer att fortsätta. Ingångsjobben är de som är lättast att rationalisera bort, och det krävs åtgärder som på lång sikt underlättar ungdomens utträde på arbetsmarknaden. I dessa åtgärder måste utbildningsinslagen alltid vara en självklar del. En ung människa utan en ordentlig yrkesutbildning kommer i framtiden knappast att ha chans till ett jobb. Det behövs en bred arsenal av insatser — konventionella och okonventionella. Också yrkesintroduktion, som enligt utvärderingar har varit ett verksamt medel för de yngre ungdomarna, behövs. Den åtgärd som socialdemokraterna alltså vill avskaffa har hittills fungerat bra när det gällt att stimulera ungdomar till vidareutbildning — något som vi vet är alldeles nödvändigt om ungdomarna skall klara sig i framtiden. De här resonemangen tillsammans med exempel på möjliga förslag till lösningar har Christer Eirefelt och jag utvecklat i motion 2105, och vi är tacksamma för att arbetsmarknadsutskottet i stort tillstyrkt vår motion. Jag övergår då, herr talman, till att något kommentera det förslag jag lagt i motion 1068 och som rör den bristande servicen på arbetsförmedlingarna när det gäller insatser för yrkesvägledning och arbetsvård. För ca två år sedan presenterade arbetsmarknadsstyrelsen sitt förslag till omorganisation — PLOG. Detta förslag redogör för stora förväntade behov hos de sökande av arbetsförberedande och vägledande insatser. Man föreslog därför att det nuvarande systemet med yrkesvägledare och arbetsvårdare skulle slås sönder. I stället skulle 50 96 av personalen utbildas till s.k. arbetsvägledare. Denna omorganisation håller nu på att genomföras. Det är värdefullt att en större personalgrupp får tillgång till en orientering i yrkesvägledningens och arbetsvårdens problematik. Men mer än en orientering kan det ju inte bli, när den s.k. utbildningen skall omfatta tio dagar mot yrkesvägledares och arbetsvårdares nuvarande ettåriga utbildning. Det bästa vore naturligtvis att alla förmedlare hade en sådan bakgrund att arbetsförmedlingens personalresurser kunde utnyttjas mer flexibelt vid olika konjunkturer. Det kan knappast sägas vara rationellt när ett arbetsförmedlingskontor har 60 20 platsförmedlare och 40 2 arbetsvägledare, när det kanske finns 20 lediga arbeten att förmedla — allt medan behoven av mer omfattande utredningar om de arbetssökandes situation ökar. Samtidigt avskaffar man yrkesvägledarna och arbetsvårdarna. En kraftig kvalitetsförsämring av det kunskapsinnehåll som finns i dag är oundvikligt.

Den kvalitet på service som hittills funnits åt de sökande måste med nödvändighet komma att tunnas ut med tanke på den dåliga förberedelse för uppgifterna som arbetsvägledarna kommer att ges. För hur många av de sökande kan ha turen att komma till en välutbildad, kunnig ”gammal” yrkesvägledare eller arbetsvårdare? PLOG tar inte heller hänsyn till det faktum att yrkesvägledare och arbetsvårdare ofta rekryteras bland arbetsförmedlare med olika intresseoch yrkesbakgrund. De arbetsförmedlare som hittills sökt yrkesvägledartjänster har ofta erfarenhet av undervisning och ett uttalat pedagogiskt-psykologiskt intresse. De tjänstemän som sökt tjänster som arbetsvårdare har ofta kunskaper om socialmedicin, anstaltsvård och drogmissbruk. En del har varit anställda inom sjukvården, på socialbyråer eller fångvårdsanstalter. En arbetsvårdare måste hålla sig kontinuerligt informerad om den explosiva utvecklingen på arbetsmiljöområdet, särskilt med tanke på alla de sökande som remitteras till arbetsvården med anledning av allergier, eksem och olyckor på arbetsplatserna. I andra länder tillmäts yrkesvägledningen en allt större betydelse. Detta mot bakgrund av de återkommande strukturomvandlingar av olika sektorer av arbetsmarknaden vilka är vanliga i industriländer med snabb utveckling. En utbredd internationell forskning pågår. Konferenser hålls vartannat eller vart tredje år på olika håll i världen. En mängd litteratur i ämnet yrkesvägledning utkommer fortlöpande på olika språk. Nya rön kommer ständigt i dagen och det är angeläget att också Sverige har en yrkeskår med gedigna kunskaper som kan följa den pågående debatten. I USA t.ex., som inte har någon statlig arbetsförmedling, anser man att yrkesvägledningen har en så central betydelse för människors möjligheter att hitta rätt plats i yrkeslivet att så gott som varje universitet och högskola har en sektion med högt kvalificerade yrkesvägledare, som ger yrkesvägledning i form av vad vi skulle kalla ”enstaka kurser” med få deltagare. Det finns också privata arbetsförmedlare. I Tyskland har man speciella yrkesvägledningscentra för den här sortens service. Också i Sverige får vi en allt större grupp människor som av olika anledningar måste byta arbete i vuxen ålder. I information från AMS sägs följande: ”Antalet arbetssökande som kommer till arbetsförmedlingen har under 1970-talet fortsatt att öka och är i dag mycket stort. I synnerhet ökar de yrkesobestämda, de nytillträdande, de återinträdande och sökande med arbetshinder.

Förutom den personliga tragedi som en sådan situation innebär är det samhällsekonomiskt synnerligen kostsamt. Dessa mycket allvarliga och insatskrävande problem tror AMS och socialdemokraterna att man skall kunna lösa genom fler arbetsförmedlare och arbetsvägledare med tio dagars orientering. Men kvaliteten på den service man erbjuder struntar man i. I ett sådant läge avskaffas alltså de yrkesgrupper som har gedigna kunskaper inom resp. områden. Instruktioner har gått ut om att yrkesvägledande och arbetsvårdande uppgifter skall läggas som ”bevakningsuppdrag” på vissa handledare, och utskottet refererar till detta. I instruktionerna slår man också fast att det inte skall vara heltidsuppgifter. Med tanke på den mycket omfattande och snabba utvecklingen på yrkesvägledningens och arbetsvårdens områden - jag har tidigare illustrerat det — säger det sig självt, att den s.k. bevakaren endast kan ha mycket ytliga och fragmentariska kunskaper. Det finns ytterligare en aspekt i sammanhanget. Enligt riktlinjer för arbetsvägledarnas verksamhet skall dessa styra sin vägledning mot AMU utbildning. Det innebär med andra ord att en förutsättningslös yrkesvägledning, som syftar till att kartlägga sökandens fallenhet, önskemål och förutsättningar, är avskaffad i Sverige. Detta tillåts hända medan resten av världen satsar allt större resurser på att hitta rätt plats åt rätt person. Utbildningsutskottet har insett faran, och i utbildningsutskottets betän kande 1981/82:6 tillförsäkras ungdomsskolans elever rätten till en förutsättningslös vägledning. Som AMS egen information så tydligt åskådliggör kommer emellertid allt fler i vuxen ålder att behöva denna service. Vart skall då de vuxna ta vägen? T. ex. den som måste byta arbete på grund av en yrkesskada? Den vars yrke är föråldrat och inte har någon plats på dagens arbetsmarknad? Alla de kvinnor som på grund av datorisering nu måste byta yrke? Skall alla dessa placeras i första bästa tillgängliga AMU-utbildning utan att ges tillfälle till en genomgripande diskussion med en kvalificerad yrkesvägledare? Min motion, i vilken jag kräver att arbetsförmedlingarna också i fortsättningen skall ha yrkesvägledare och arbetsvårdare med kunskaper av kvalitet, avstyrks av utskottet. Man säger t.o.m.: ”Den satsning som verket gör på utbildningen av personalen i samband med genomförandet av PLOG”s förslag är f. ö. mycket omfattande.” Om man tycker att tio dagars orientering om yrkesvägledning och arbetsvård är en mycket omfattande utbildning, har man sannerligen inte stora pretentioner på kvalitet! Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 1068.

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att helt kort behandla vpk-motionerna 1086, 2127 och 1569. I motionen 1086 föreslår vi dels att anslaget för särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning skall höjas till den nivå som arbetsmarknadsstyrelsen har äskat, dels att lönebidrag skall kunna utgå med upp till 100 96 i vissa fall. I vad gäller det första förslaget har AMS gjort en avvägning av vilka medel som behövs. Arbetsmarknaden för handikappade är katastrofal. Utvecklingen under den senaste tioårsperioden har visat på ständigt större svårigheter att ge handikappade möjlighet till jobb på den öppna marknaden. Medlen för arbetsanpassningsåtgärder är ofta en förutsättning för att placering över huvud taget skall kunna ske. Den prutning som regeringen har gjort på området i budgetpropositionen innebär en signal till arbetsmarknadsmyndigheterna att minska sina ansträngningar att placera handikappade i jobb. Det handlar om en direkt åtgärd som kommer att öka arbetslösheten bland handikappade. Detta måste avvisas och anslaget skrivas upp på det sätt vi föreslår. Förslaget om att det bör kunna utgå hundraprocentigt lönebidrag till vissa organisationer som anställer handikappad arbetskraft grundar sig dels på att dessa organisationer vanligtvis har mycket knappa medel till sitt förfogande, dels på att dessa organisationer genom sin flexibilitet i organisationsoch arbetsformer ofta har unika möjligheter att anställa handikappade i stimulerande arbeten. Det är alltså fråga om att öppna ytterligare möjligheter för handikappade att få jobb. När det gäller utskottets behandling av motionen 2127 vill jag först med tillfredställelse konstatera att utskottet har anslutit sig till vårt förslag om en utvidgning av antalet tjänster inom arbetsmarknadsverket. Det återstår sedan bara att hoppas att huvuddelen av dessa resurser också avsätts för att stödja arbetshandikappades möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, såsom föreslås i motionen. Den tillfälliga eftergiften från utskottsmajoritetens sida tar emellertid slut med detta. De övriga punkterna i motionen avstyrks. Det gäller att öka bidraget till stiftelsen Samhällsföretag med 300 milj.kr. Förslaget innebär dels att bidragsprocenten skulle kunna upprätthållas på en högre nivå, dels att det skulle finnas utrymme för en särskild satsning i syfte att skapa sysselsättning för gravt handikappade och utvecklingsstörda. Det är just dessa grupper som i dag får allt svårare att hävda sig även inom Samhällsföretagsgruppen. Detta är sådant som är allmänt känt bland dem som arbetar inom Samhällsföretag och i handikapporganisationerna men som utskottet föredrar att inte låtsas om. Man understryker i en mening den sociala målsättningen för Samhällsföretags verksamhet, för att i nästa hylla rationaliseringsvinsterna i företaget. En av de huvudsakliga rationaliseringarna har bestått just i att sålla bort dem bland de anställda som är mest i behov av samhällsåtgärder för att över huvud taget få ett arbete. Det är detta som vi vänder oss mot i vår motion och som vi inte heller anser vara förenligt med den inriktning som riksdagen från början gav åt Samhällsföretags verksamhet. Herr talman! I motionen 1569 pekar vi på det nödvändiga i att i nuvarande arbetsmarknadssituation förbättra möjligheterna till arbetsmarknadsutbildning. Vi föreslår därför en ökning av detta anslag med 222 milj.kr. i jämförelse med regeringens förslag. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga i betänkandet behandlade vpk-motioner.